Herr talman! Kristdemokraterna yrkar bifall till hemställan i detta betänkande som behandlar inrättandet av två nya centrum i Försvarsmakten: ett marincentrum i Berga och ett flygvapencentrum i Uppsala. Tidigare har, som sagts, ett armécentrum inrättats i Till chefer vid dessa centrum skall utses generalinspektörer som skall vara främsta företrädare för armé-, marin och flygvapenförband samt svara för det internationella samarbetet. Herr talman! En ökad integration över försvarsmaktsgränserna är bra. Den ökar förutsättningarna för försvarsmaktsgemensamma lösningar och förbättrar förmågan till samarbete. På så sätt bör vi kunna nå rationaliserings och samordningsvinster som underlättar Försvarsmaktens förmåga att lösa de uppgifter som fastlades i det senaste försvarsbeslutet. Herr talman! I betänkandet behandlas även riksdagens inflytande beträffade inriktningen av Försvarsmaktens verksamhet. Riksdagen fattar beslut om krigsorganisationens utveckling - både dess omfattning och kvalitet. När det gäller grundorganisationen var Försvarsbeslut 96 ett samlat beslut. När väl ett försvarsbeslut är antaget är det naturligtvis viktigt att fundera över vilket beslutsunderlag riksdagen behöver erhålla i fortsättningen för att man bl.a. lättare skall kunna se sambandet mellan Försvarsmaktens uppgifter och krigsorganisationens storlek. Det är därför viktigt att tydliggöra sambanden i en kedja bestående av säkerhetspolitisk omvärldsanalys, militärstrategiska bedömningar, försvarets operativa förmåga och kostnader. När vi når dit är mycket vunnet. Utskottet vill därför inte ändra den ansvarsfördelning som fastlagts utifrån " - den bestämda förutsättningen av att regeringen tillgodoser riksdagens behov av ytterligare beslutsunderlag -". Herr talman! Utskottet har vid flera tillfällen betonat vikten av att ha ett effektivt fungerande ledningssystem i de framtida situationer och stridsmiljöer som kan förutses liksom för ledningen i fredsverksamheten. Utskottet har efterlyst ett genomgripande utvecklingsarbete inom det operativa ledningssystemet.

Utskottet betonar därför i dagens betänkande att det skyndsamt bör göras en samlad översyn av ledningsfunktionerna inom totalförsvaret. Inom både Försvarsmakten och det civila försvaret har det skett förändringar som motiverar en översyn, och det kommer naturligtvis även i framtiden att ske förändringar. Herr talman! Kristdemokraterna har vid flera olika tillfällen fört fram synpunkter på totalförsvarets ledning. Senast i höstas behandlades motionsyrkanden angående konsekvenserna av länsstyrelsernas rationaliseringar inom den civila beredskapen samt vikten av en uppföljning av den nya försvarsområdesorganisationen som belyser konsekvenserna för det militära försvaret, för kommunerna, för frivilligorganisationerna och för det civila försvaret. De 15 Fo-staberna och de tio Fo-gruppenheterna är viktiga länkar som totalförsvarscentrum mellan Försvarsmakten och det fredstida, komplexa samhället. Herr talman! Förmågan att leda totalförsvarets olika delar i fredstida kriser och under höjd beredskap har en direkt inverkan på hur väl totalförsvaret kommer att kunna lösa sina uppgifter. Hur denna förmåga uppfattas påverkar bedömningen av totalförsvarets trovärdighet. Ledningsfrågorna bör således bli, som utskottet skriver, " - centrala i den kommande säkerhets och försvarspolitiska kontrollstationen

Herr talman! Med det förslag som finns i betänkandet om ett reformerat förhandsbesked föreslår regeringen att riksdagen skall samla lagstiftningen kring förhandsbesked i en särskild lag. Denna lag ger möjlighet för Riksskatteverket att begära förhandsbesked i skatteärenden efter det att ett beslut som är till nackdel för den enskilde har fattats av skattemyndigheten. Vidare heter det att det skall finnas behov av prejudikatbildning för att man skall kunna använda sig av den här lagstiftningen. Vi moderater yrkar avslag på propositionen i denna del. Skälen till detta är bl.a. att en enskild person kan bli indragen i en rättsprocess som syftar till att klarlägga lagstiftningen, dvs. inte i första hand till att klarlägga läget för den enskilde personen. Myndigheten kan välja ut en person och driva ett ärende för att få klarhet i hur lagstiftningen skall tolkas. Vi menar att det inte är någon rimlig utgångspunkt för den här typen av lagstiftning att det allmännas behov skall vara vägledande framför den enskildes. Det är fel balanspunkt - så kan man väl uttrycka det. Det finns naturligtvis behov av prejudikatbildning - det kan inte förnekas. Men med denna föreslagna ordning finns det risk för att det sker en förskjutning mellan den prejudikatbildning som uppstår i allmänna domstolar och den nya möjlighet som uppstår i och med den här lagstiftningen. Den valda metoden leder till att det kommer att finnas två vägar i rättssystemet. Det kanske finns anledning att ytterligare överväga konsekvenserna av detta. Dessutom tar förslaget inte hänsyn till alla skatter. Om man skall göra en reformering och gå fram på det här sättet tycker vi moderater att det hade varit rimligt att i förslaget också innefatta arvs-, gåvo och stämpelskatter. Frågan är alltså på vilket sätt man kan se att förslaget leder till några förbättringar för den skattskyldige. I avvägningen mellan myndighetsintresset och de skattskyldiga har återigen, som så många gånger förut, myndighetsintresset kommit i förgrunden. I betänkandet vill regeringen också dela upp ansvaret för att vara statens företrädare vid ackord mellan skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten. Den rimliga utgångspunkten är väl ändå att borgenärsfunktionen vid ackord bör vara densamma vid konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Kompetensen för denna typ av ärenden finns hos kronofogdemyndigheten. Det är därför rimligt att staten företräds av kronofogdemyndigheten i frågor som avser skatteackord. På det viset uppstår inte heller någon osäkerhet hos allmänheten avseende frågan om vilken myndighet som hanterar och tar ansvaret för denna typ av ärenden. Med anledning av en motion diskuteras också i betänkandet möjligheten att synliggöra skatterna. Sverige har i dag världens högsta skattetryck - det känner vi alla till.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

Herr talman! Det föreliggande betänkandet handlar om ett reformerat förhandsbesked. Det är ett betänkande som vi till stora delar ställer oss bakom inom Vänsterpartiet. Syftet är att snabba upp processen och skapa prejudikat så snabbt som möjligt. Till skillnad från Moderaterna tycker inte vi att detta bara ligger i myndigheternas intresse. Det ligger även i allmänhetens intresse att så snabbt som möjligt få prejudikat, och så snabbt som möjligt få reda på vad som i verkligheten gäller. Till stora delar ställer vi oss alltså bakom texten i betänkandet. När det sedan gäller vilka som skall företräda staten som borgenär i olika typer av uppgörelser - om det skall vara skattemyndighet eller kronofogdemyndighet - välkomnar vi i Vänsterpartiet den förändring som nu sker. Kronofogdemyndigheten skall vara statens företrädare i borgenärsfunktionen vid skuldsanering. Vi anser också, i likhet med Moderaterna, att det vore lämpligt att kronofogden även i andra typer av förhandlingar har borgenärsfunktionen för staten. Just nu sitter det en utredning, Förmånsrättskommittén, som tittar på bl.a. dessa frågor. Vi stöder därför inte reservation 2 av moderaterna. Vi står inte bakom den, utan vi har ett särskilt yttrande där vi deklarerar vår ståndpunkt. Den överensstämmer i princip med den moderata ståndpunkten. Men eftersom det sitter en utredning som skall ta ett helhetsgrepp när det gäller de här frågorna vill vi avvakta den utredningen. Den kommer att lägga fram sitt betänkande förhoppningsvis senast i september i höst. Så jag tycker att vi kan vänta med ett slutgiltigt ställningstagande och slutgiltigt beslut här i riksdagen tills vi har utredningen på bordet. I samband med betänkandet har man också klippt in ett antal motioner från den allmänna motionstiden, bl.a. två motioner av mig. Den ena tar upp deklarationstidpunkten. Vi vet att det i dag är problem med det sena inlämnandet av framför allt den förenklade deklarationen. Den allmänna deklarationen skall ju lämnas in senast den 31 mars och den förenklade omkring den 1 maj. Den fördröjning som det innebär att den förenklade deklarationen kommer så pass mycket senare gör att granskning i stor utsträckning måste ske under sommaren. Vi vet att under sommaren är det en semesterperiod. Det innebär att det blir ett oerhört stort tryck på skattemyndigheterna, och granskningen blir inte vad den skulle kunna bli om man hade mer tid. Det innebär att en del deklarationer får granskas i efterhand, och det är ett tillstånd som inte är särskilt lämpligt. Jag har föreslagit att man skall ha en gemensam tidpunkt för inlämnande av deklaration den 31 mars. Det är inte ett självändamål att just den situationen inträffar. Det viktigaste är att taxeringsperioden förlängs på ett sådant sätt att man hinner granska den del av materialet som behöver granskas under perioden och att man inte stressar och pressar personalen på det sätt som nu sker. I nuläget skall alltså i stort sett allting vara utskickat i slutet av augusti, fram till den 15 september, tror jag det står. Det blir väldigt litet tid för att hinna granska deklarationerna. Det har också - som i t.ex. Uppsala län - lett till att man i stort sett inte granskar avdrag under 50 000 kr under inkomst av tjänst. Och det är ju förvånansvärt när man har så vida ramar när det gäller granskningen. I reservation 5 diskuterar vi situationen när det gäller kvarskatten. De nya reglerna innebär ju att om man får sin kvarskattesedel och beslut fattas t.ex. den sista augusti så skall vederbörande betala in kvarskatten inom 90 dagar. Det är lagom till den 1 december. Jag tycker inte att det är en särskilt väl avvägd tidpunkt för att kräva in kvarskatten. Vi har sagt att man bör förlänga tiden litet grand. Dessutom tycker vi att man skall återgå till det gamla systemet, att arbetsgivaren skall biträda vid inbetalningen av kvarskatten. Vi får väl se vad som händer nu när det är första gången som de skattskyldiga själva skall betala in kvarskatten. Jag har vissa farhågor för att det inte kommer att fungera så som man kanske hade tänkt sig. Vi har sett vilka stora massiva insatser skattemyndigheterna gör när det gäller information för att få folk att verkligen betala i tid. Vi vet ju att det ganska snabbt blir stora avgifter om man inte betalar i tid. Den gamla situationen, där arbetsgivarna bistod med detta, tycker jag var att föredra. Herr talman! Eftersom vi har väldigt gott om tid till voteringar i dag ämnar jag yrka bifall till både reservation 3 och reservation 5.

Herr talman! Jag tror att i stort sett alla är överens om att skattelagstiftningen inte kan förutse precis alla tänkbara situationer. Det måste finnas ett utrymme för tolkning av lagstiftningen. Det är ju framför allt skattemyndigheterna och våra domstolar som skall göra det. Den tolkningen ger ofta som resultat en prejudikatbildning som blir ett viktigt komplement till lagstiftningen. Just när det gäller prejudikatbildningen spelar förhandsbeskeden en viktig roll. Ursprungligen hade förhandsbeskedet det syftet att det skulle reda ut oklara skattefrågor för den enskilde. Men på senare tid är förhandsbeskedet, som sagt var, en viktig del i prejudikatbildningen. Förhandsbesked kan i dag endast begäras av den enskilde. Det vore bra - det är de flesta också överens om - om även det allmänna, dvs. skattemyndigheterna, kunde begära ett förhandsbesked. Det skulle ge en enhetligare rättstillämpning, och det skulle ge en större rättssäkerhet för den enskilde. Och det är just detta som är regeringens förslag, att det allmänna skall få rätt att begära förhandsbesked. Det här går moderaterna, folkpartisterna och kristdemokraterna emot. När det gäller folkpartisterna är det mycket konsekvent. De har nämligen i sin motion klart och tydligt yrkat avslag på detta. De tycker att det är fel med ett utvidgat förhandsinstitut. Men moderaternas agerande tycker jag är litet egendomligt. Det kräver en förklaring av Carl Fredrik Graf. I sin motion accepterar man nämligen förslaget om ett förhandsbesked. Man kräver t.o.m. att det skall utvidgas utöver det som regeringen har fastslagit. Men i reservationen går man emot och yrkar avslag på propositionen. Kristdemokraterna har inte motionerat över huvud taget. Då utgick åtminstone jag från att den som tiger samtycker. Men de har också reserverat sig. Utskottsmajoriteten tycker att det är bra med ett utvidgat förhandsbesked enligt propositionens förslag. Det snabbar som sagt upp prejudikatbildningen, och det är bra av ett stort antal skäl. För det första ökar det förutsägbarheten och likformigheten i beskattningen. Det är just det som är den viktiga poängen, Carl Fredrik Graf. Det ökar nämligen rättssäkerheten för den enskilde i allra högsta grad. För det andra ökar det effektiviteten i rättstillämpningen. Det går snabbare, och skattemyndigheterna använder sina resurser på ett bättre sätt. För det tredje avlastar det skattemyndigheterna och domstolarna. Det minskar de flaskhalsproblem som onekligen finns i dag. För det fjärde, vilket kanske är det allra viktigaste, ger det lagstiftaren, dvs. oss i riksdagen, snabbare besked om hur lagstiftningen fungerar. Vi får en bättre feedback, och det är faktiskt viktigt för oss. Jag yrkar alltså avslag på reservation 1. Nu tänker jag inte ta kammarens tid med att kommentera precis alla reservationer. Jag skall ta en till som kanske är viktigare än de andra. Det gäller reservation 2. De andra reservationerna har vi faktiskt diskuterat för inte så väldigt länge sedan, så det kanske vi kan hänskjuta till en eventuell efterföljande debatt. Reservation 2 handlar om - och det har Per Rosengren varit inne på - regeringens förslag om vem som skall företräda staten vid s.k. skatteackord. Förslaget från regeringen innebär att ansvaret skall delas så att skattemyndigheten tar det grundläggande ansvaret men har möjlighet att delegera själva prövningen till kronofogdemyndigheten. Det borde kunna vara en acceptabel kompromiss, tycker man. Men icke så. Inte heller det här accepterar Moderata samlingspartiet. Man vill att kronofogdemyndigheten skall ha ansvaret. Det tycker majoriteten är ett dåligt förslag av två skäl. För det första är det skattemyndigheten som har kännedom om gäldenärens totala skuldbild. Och den totala skuldbilden är viktig när man skall fastställa ett ackord. För det andra kommer ackordsfrågor ibland in i ett mycket tidigt krisskede. I detta tidiga krisskede har inte kronofogdemyndigheten den kännedom om gäldenären som behövs. Om kronofogdemyndigheten skulle handha hela ärendet, skulle man alltså få göra en utredning till. Det skulle bli ett ganska onödigt dubbelarbete. Herr talman! Jag yrkar avslag på den reservationen liksom också på de andra reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Lars Hedfors med anledning av betänkandet. Också jag är naturligtvis intresserad av att vi får en snabb prejudikatsbildning, och det finns uppenbara motiv för detta, men hur bedömer skatteutskottets ordförande den situation som nu kommer att uppstå, där en del prejudikat drivs den traditionella vägen genom allmänna domstolar, vilket i vissa fall kommer att ta rätt lång tid, och prejudikaten i andra fall kan sägas gå en genväg. Är det inte risk för att den ena typen av prejudikatsbildning blir mera eller mindre värd än den andra? Hur värderar Lars Hedfors de två olika system som nu kommer att uppstå? Det finns nog anledning att reflektera över den saken från litet mer principiella synpunkter. När det sedan gäller kronofogdemyndighetens och skattemyndighetens ansvar i samband med ackord kan man tolka Lars Hedfors inlägg på litet olika sätt. Å ena sidan säger man att det är skattemyndigheten som har den totala bilden över det hela och som därför skall driva in det. Å andra sidan är det kronofogdemyndigheten som har kompetensen att klara detta. Vilka konsekvenser får Lars Hedfors resonemang i förlängningen när det gäller den uppdelning vi i dag har mellan skatte och kronofogdemyndigheten? Jag menar att kronofogdarna i dag har den här kompetensen och att skattemyndigheterna så snart som möjligt skall överlämna ärendena till kronofogdemyndigheterna. Hedfors var ju själv för någon vecka sedan med på en hearing med skatteutskottet, där vi såg ett försök att förkorta handläggningstiderna. Det är kanske i stället den vägen som man skall gå.
Herr talman! Också jag tycker att den information som vi fick från Skåne län var väldigt intressant. Det är där naturligtvis fråga om en mycket mer intim samverkan än i dag, och detta måste utredas vidare. Carl Fredrik Graf pläderar för att det är kronofogdemyndigheten som har kompetensen, och det är riktigt. Det är också just därför som vi öppnar möjligheten för att kronofogdemyndigheten skall sköta den praktiska delen av skatteackordet. Det blir ett bådeoch. Vi utnyttjar skattemyndighetens tidigare information och dess kännedom om totalbilden, samtidigt som vi ger kronofogdemyndigheten möjligheter att svara för genomförandet. Carl Fredrik Graf funderar vidare över motsättningen mellan å ena sidan den traditionella vägen genom domstolsväsendet fram till ett prejudikat och å andra sidan den uppsnabbade vägen. Detta är ju inte nytt, Carl Fredrik Graf. Vi har redan i dag den uppdelningen, och såvitt jag vet har det inte ställt till några bekymmer. Det har fungerat ganska bra, och det finns all anledning att tro att det skall fungera bra också i fortsättningen. Jag skulle dessutom gärna vilja be Carl Fredrik Graf att utveckla hur moderaterna egentligen står när det gäller det utvidgade förhandsbeskedet. Är det er motion eller är det er reservation som gäller? Det vore bra om ni skingrade dimmorna.
Herr talman! Det är reservationen som gäller. Jag vill till slut bara på nytt ställa en fråga till Lars Hedfors om förhandsbeskedet. Tycker Lars Hedfors verkligen att det är rimligt att centralmyndigheten skall kunna peka ut en enskild? Det kan finnas kanske hundra enskilda som har exakt likadana ärenden. Man pekar ut en enskild som skall behöva ställa upp i en rättsprocess syftande till att klarlägga rättsläget i en fråga, utan att denne kan inlägga sitt veto mot detta. Vederbörande kan naturligtvis ha en del att vinna på det men vill kanske inte vara med i den här processen. Jag kommer så till kostnadsaspekten i förslaget. Det har redogjorts för att den enskilde skall kunna få ersättningar för vissa kostnader, men det finns ingen garanti för att dessa kostnader skall ersättas fullt ut. Det finns alltså två aspekter på detta. För det första tvingas den enskilde in i en process i första hand för klarläggande av lagstiftningen - det är inte den enskildes fall som har den stora betydelsen - och för det andra har vi en kostnadsaspekt. Jag tycker att Lars Hedfors kunde ha belyst dessa två saker litet bättre.
Herr talman! Jag tror för min del inte att det kommer att bli något större problem för den enskilde att acceptera att komma in i den här processen. Han får ersättning för de utgifter som han har, och han medverkar i en uppsnabbning av sin egen process. Den stora fördelen för den enskilde måste väl vara att han får ett snabbare besked. Att beskeden skall snabbas upp är något som moderater tidigare intensivt har efterlyst. Den stora fördelen är att detta ökar rättssäkerheten för enskilda människor. Man får en likformig behandling av alla människor, oavsett om de bor i Halland eller i Norrbotten, och det är något av det viktigaste som man kan få till stånd ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag tror alltså för min del att det handlar om en utökning av rättssäkerheten. Det är bara att beklaga att moderaterna inte är med på denna utvidgning.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära någon replik, men när jag hörde Lars Hedfors säga att det är skattemyndigheten som har totalbilden över gäldenärens ekonomiska situation blev jag väldigt konfunderad. Jag har arbetat en del med ekonomisk rehabilitering och skuldsanering, och jag har då jobbat både med skattemyndigheter och med kronofogdar. Det är faktiskt hos kronofogden som totalbilden finns. Såvitt jag vet känner skattemyndigheten inte till ett enda enskilt mål som ligger på en gäldenär. Det är ju kronofogden som har den samlade bilden. Det är möjligt att skattemyndigheterna får en samlad bild när det gäller själva skatterna, men även där har enligt min uppfattning kronofogden faktiskt ibland en bättre och snabbare tillgång till informationen. Jag vill fråga Lars Hedfors: När får skattemyndigheten reda på samtliga enskilda mål som ligger på en gäldenär? I en situation där man skall bedöma ett ackord är det gäldenärens totala ekonomiska situation med samtliga skulder som skall bedömas, inte bara skattesituationen och eventuell skatteskuld.
Herr talman! Skattemyndigheten har naturligtvis uppgifter om en mycket stor del av den enskildes ekonomiska situation, eftersom man där har behandlat vederbörandes deklarationer o.d. Men jag sade inte bara det utan också att skattemyndigheten kommer in på ett tidigare stadium och att det är ett viktigt argument för att lägga ansvaret på skattemyndigheten. Det är uppenbarligen så att också Per Rosengren tycker det. Annars hade han reserverat sig. Jag förstår därför inte varför han argumenterar i den här saken. Han har ju accepterat förslaget. Jag skulle också vilja kommentera en sak som Per Rosengren tog upp i sitt anförande. Han oroade sig för kvarskatteinbetalningarna. Det kan vara bra att detta kommer till kammarens protokoll. Det skulle bli svårigheter för skattemyndigheterna att få in skatterna. Om Per Rosengren hade läst dagspressen litet noggrannare i går, skulle han ha funnit en liten artikel om just detta. Enligt den var skattemyndigheterna positivt överraskade över att det hade kommit in så pass mycket som det hade gjort. Samtidigt sade man att man hade fått skicka ut 250 000 påminnelser, vilket låter väldigt mycket. Men detta skall sättas i relation till hur många som skickades ut förra året, under de gamla förhållandena, nämligen 240 000. Detta fick avdelningsdirektören Elisabeth Lundberg på Riksskatteverket att tycka att resultatet var mycket bra.
Herr talman! Ja, det kan vara så i nuvarande situation, då man har tid fram till april på sig för att betala. Den nya situation som uppkommer när man skall betala senast den 1 december är dock ännu inte på något sätt utvärderad. Jag tror alltså att man skall ta denna information med viss försiktighet. Vad återigen gäller skattemyndigheten vill jag säga att denna inte kommer in tidigare. Om en person blir restförd, går ärendet direkt till kronofogden för indrivning. Sedan är det kronofogdemyndigheten som kontrollerar när pengarna kommer in. Det är den som tar över ansvaret med automatik från skattemyndigheten. Skattemyndigheten har inte en aning när man bedömer detta hur skuldsituationen är, framför allt hur mycket som är obetalda räntor osv. Det får skattemyndigheten gå till kronofogdemyndigheten och inhämta. I varenda e-mål måste skattemyndigheten i en ackordssituation inhämta den informationen från kronofogdemyndigheten. Slutligen blir den här processen mycket mer saktfärdig genom att man föreslår det som Lars Hedfors gör. Det intressanta är också att jag i ett särskilt yttrande poängterat att jag ställer upp på resonemanget i reservation 2. Eftersom det i dag sitter en kommitté som bl.a. skall titta på den här frågan, Förmånsrättskommittén, som kommer med ett betänkande i september, väljer jag att inte reservera mig utan avvaktar den. Men min grundläggande uppfattning är precis den som står i reservation 2. Det tycker jag borde framgå av mitt anförande.
Herr talman! Med den argumentationen är det utomordentligt egendomligt att inte Per Rosengren har skrivit under reservation 2. Han är ju alldeles tvärsäker på att reservanterna har rätt, och det tycker inte jag. Skattemyndigheterna får in deklarationerna och granskar dem. De får därigenom en klar bild av den skattskyldiges situation. Det är väl ganska självklart att det är på det viset. Dessutom undviker man onödigt dubbelarbete. Fördelarna är mer än en. Detta är inte någonting som jag har hittat på själv. I varje fall de alla flesta av remissinstanserna som yttrat sig tycker så här. De tycker att det är bra. Riksskatteverket som har det övergripande organisatoriska ansvaret över både kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten tycker så här. Det är inte något som jag står och hittar på. De remissinstanserna väger förmodligen litet tyngre än vad Per Rosengren gör, så jag litar litet mer på dem. Dessutom, Per Rosengren, har lagutskottet accepterat detta. Det finns hur många auktoriteter som helst som ställer upp på det.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motioner från allmänna motionstiden 1996 och 1997. Den moderata partimotionen om personliga utbildningskonton är redan från motionstiden 1996. Trots att ett och ett halvt år gått sedan motionen inlämnades har majoriteten inget svar på motionen utan hänvisar till den arbetsgrupp som arbetar med frågorna. Det är så typiskt för den här regeringen: den fattar inga beslut. Regeringen lägger inte fram några propositioner om viktiga frågor utan hänskjuter dem till framtiden. Ändå är detta kanske en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Utbildning och kompetensutveckling är av avgörande betydelse för hur svenskt arbetsliv skall kunna klara sin konkurrenskraft i framtiden. Låt oss till att börja med konstatera att utbildning är lönsam både för individer och för samhället. Arbetslösheten är också störst för dem med låg utbildning och minskar generellt sett ju högre utbildning man har. För att starta i grunden är det viktigt med en skola som ger bra utbildning och väcker intresse för utbildning hos elever. Det är viktigt att vi har bra fortbildade och kompetensutbildade lärare, och det är viktigt att vi får de duktiga studenterna att välja läraryrket. Som vi moderater påpekar i vår reservation understryks betydelsen av en ny syn på kompetensutvecklingen av det mycket dåliga resultat som uppnåtts av arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningen har trots den stora omfattningen inte kunnat tillgodose det behov som näringslivet har. Flaskhalsar uppstår inom alltfler områden i näringslivet. Detta är mycket anmärkningsvärt, herr talman. Arbetsmarknadsutbildningen måste läggas om och inriktas på att utbilda till jobb och inte en ny akasseperiod. Kvalitet måste kommer före kvantitet. På en snabbt föränderlig arbetsmarknad kommer i framtiden alla att behöva komplettera sina kunskaper många gånger i livet. En person kan i perioder av arbetslöshet komplettera sina kunskaper för att kunna ha bättre möjligheter att få ett jobb i framtiden. Men även andra än arbetslösa behöver kompetensutveckling och nya kunskaper. Vi kan också konstatera att arbetsgivarnas och företagens krav på kompetens ökar liksom att det kommer att vara brist på arbetskraft med högskoleutbildning, framför allt inom områden med naturvetenskaplig och teknisk inriktning men även inom andra områden. Vi kommer också att ha ett behov av en utökad lärlingsutbildning och en kvalificerad yrkesutbildning, där vi behöver öka antalet platser högst väsentligt. Låt oss också konstatera att 80 % av dagens teknik och jobb kommer att ersättas av ny teknik och förändrade arbeten inom 10-20 år. Denna snabba förändring av yrkeslivet ger behov av en kontinuerlig utbildning. Vi moderater förordar att ett system för kompetensutveckling införs som tar sikte på att skapa förutsättningar för en kontinuerlig vidareutveckling av kunnande så att arbetslöshet till följd av otillräckliga kunskaper inte skall behöva inträffa. För en finansiering av denna utbildning vid sidan av ungdomsutbildningen i skola och på universitet och den utbildning som också sker i stor omfattning hos arbetsgivare, vilket man inte skall glömma av, bör man bygga upp personliga utbildningskonton gemensamt finansierade av den enskilde och arbetsgivarna. Den enskilde skall medges skattebefrielse för de avsatta medlen. Även arbetsgivarna skall naturligtvis ha rätt att skattefritt avsätta lika mycket som den enskilde själv bidrar med. Över dessa utbildningskonton skall naturligtvis inte facket eller de fackliga organisationerna ha något som helst inflytande. Det är ett konto som den enskilde individen har. Jag skall vända mig till Kristina Zakrisson.

De skattemässiga hinder som finns kommer man att ta bort. Det vore intressant att höra Kristina Zakrisson ta upp den frågan. Det är inte ofta som man från socialdemokratisk sida medger att det finns skattemässiga hinder. Men eftersom det till på köpet tas upp i majoritetstexten i betänkandet kan man som moderat både bli angenämt överraskad och en aning förvånad. Vi får väl se om den förvåningen består speciellt länge. Som jag tidigare sade i inledningen av mitt anförande är regeringen inte speciellt snabb. Vi väckte motionen för ett och ett halvt år sedan. Den är inte besvarad förrän nu. Som utskottets motivering för att det inte kan biträda motionen sägs bl.a. att man nyligen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att främja kompetensutveckling i arbetslivet. Det står att man nyligen har tillsatt en arbetsgrupp med denna uppgift. Det borde ha skett för väsentligt längre tid sedan än vad man har gjort. Det sägs också att gruppens arbete så småningom skall vara slutfört. Jag skulle vilja fråga majoritetens företrädare: När kommer det någonting? När kommer det en proposition? Är det kanske så att ni förväntar er att en borgerlig regering så småningom skall komma med en proposition i detta ämne? Jag kan garantera att vi inte kommer att vänta så länge som ni har gjort. Vi ser kompetensutveckling i arbetslivet som en viktig fråga. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det är så sällan jag får möjlighet att hålla med om något som Kent Olsson sagt att jag vill passa på tillfället, eftersom det nu har uppenbarat sig. Kent Olsson sade att kompetensutveckling och kompetensfrågor är bland Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Det uttalandet kan jag till fullo instämma i. Flexibilitet och kompetens är två nyckelbegrepp inom arbetslivet. De förekommer också alltmer inom den arbetsmarknadspolitiska debatten. Kompetens är utan tvekan en mycket viktig konkurrensfaktor. Jag är övertygad om att det kommer att bli en allt betydelsefullare konkurrensfaktor. Det är till stor del med kompetens som man kan hävda sig i konkurrensen. Vi ser att man på framgångsrika företag och i framgångsrika branscher många gånger har satt just kompetensfrågor och kompetensutveckling i centrum. Man har hittat modeller på företagsnivå eller branschnivå där arbetsgivarna och de anställda gemensamt har hittat modeller och system för en fortlöpande kompetensutveckling. Det är viktigt att hela arbetsmarknaden omfattas av ett system med kontinuerlig kompetensutveckling. Det är inte minst viktigt att det också kommer den offentliga sektorn och dem som är anställda där till del. Jag tycker att det är bra att den arbetsgrupp som Kent Olsson talade om har kommit till, där arbetsmarknadens parter och staten tillsammans resonerar och försöker hitta ett system. Man kan alltid vara otålig över takten, men arbetsgruppen har i alla fall kommit till stånd. Jag är övertygad om att ett hållbart system för kontinuerlig kompetensutveckling måste bygga på de tre parternas medverkan på ett eller annat sätt. Det handlar alltså om de anställda, arbetsgivarna och staten. I den modell som vi från Centerpartiets sida har pläderat för och som redovisas i reservation nr 2 förespråkar vi ett system med kompetenskonton som bygger på att den enskilde och arbetsgivaren avsätter medel och att staten bidrar med att göra de avsättningarna skattemässigt gynnade. På det sättet får vi en trepartssamverkan. Det finns också anledning att säga att det inte handlar enbart om ekonomiska resurser. Det är viktigt att samhället tittar på detta. Det handlar om andra regelverk som också kan behöva ses över för att ge bättre incitament för kompetensutvecklingen. Ett exempel är de bokförings och redovisningsregler som finns. Ett företag som väljer att investera i kompetensutveckling hos sin personal måste redovisa det som en kostnad som belastar resultaträkningen. Ett företag som i stället investerar i maskiner kan redovisa det som en tillgång i sin balansräkning. Det är ett exempel. Det finns många fler där vi behöver se över regelsystemen för att ge de rätta incitamenten för att brett i arbetslivet satsa på kompetensutveckling. Med den korta motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Arbetslösheten är landets största problem. Sysselsättningsgraden är den lägsta i modern tid. Jag tror att vi alla är överens om att utbildning spelar en nyckelroll i kampen mot den höga arbetslösheten och den låga sysselsättningen. Låg utbildning ökar risken för arbetslöshet. Vi kan konstatera att NUTEK, SCB och även OECD uttalar att personer som enbart har grundskola, men även de som har allmän gymnasial utbildning, löper stor risk att bli arbetslösa i framtiden. De som nu skaffar sig gymnasiekompetens i kunskapslyftet - det är över 100 000 människor - måste därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Gymnasiekompetens ger i sig inget arbete. Däremot kommer efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft att öka. Det gäller även personer med ganska kort högskoleutbildning. Det är därför ytterst beklagligt att inget förslag kommit från regeringshåll i den här frågan. Herr talman! Vi har nu goda förutsättningar med våra nya högskolor och den nya IT-tekniken att erbjuda utbildningar på många platser i vårt avlånga land. När det gäller den högre utbildningen har Sverige halkat efter i jämförelse med övriga OECD-länder. Vi har en relativt låg andel examinerade från längre eftergymnasiala utbildningar. Det krävs därför en omfattande kompetensuppbyggnad hos stora delar av arbetskraften för att säkra Sveriges möjligheter till bättre ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet. Folkpartiet tycker därför att det krävs en komplettering till det nuvarande utbildningssystemet. Sverige har de senaste åren gjort stora utbildningssatsningar inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och det är naturligtvis bra, men det räcker inte. Det är livsviktigt att också den del av arbetskraften som har jobb har möjlighet att utbilda sig vidare. Då kan man kanske tycka att detta borde ske inom företagen och vara arbetsgivarfinansierat. Men det är allt annat än säkert att arbetstagaren får det han eller hon efterfrågar eller ens ser någon framtid just inom den verksamheten. Vi i Folkpartiet har därför försökt hitta ett system där den enskilde individen ges makt över sin egen kompetenshöjning. Människor som är mitt i livet märker kanske att de vill pröva något annat, att skolkunskaperna inte räcker eller att de vill byta jobb eller kanske t.o.m. starta eget företag. Det är de möjligheterna vi vill ge i vårt förslag. Förslaget skall inte ersätta de åtgärder som i dag finns i arbetsmarknadspolitiken utan komplettera dem. Herr talman! Så till vårt förslag. Vi föreslår ett utvecklingskonto som kan ses som ett pensions och utvecklingssparande. Det skall skattemässigt fungera på samma sätt som de frivilliga pensionsförsäkringarna gör i dag, dvs. vara avdragsgillt. Men vi vill höja nivån från ett halvt till ett basbelopp. Det tar naturligtvis tid att spara ihop pengar så att det räcker till ett eller två års studier. Vi vill därför också öppna möjligheten att låna av den egna pensionen, men högst en tredjedel av det man betalat in till ATP-systemet. Lånet av pensionspengarna skall man sedan kunna betala tillbaka. Arbetsgivare skall också få möjlighet att betala in ett begränsat belopp till utvecklingskontot. Beloppet skulle kunna vara befriat från arbetsgivaravgifter. Alla medborgare mellan 30 och 55 år skall omfattas av denna möjlighet till en kompetenshöjande utbildning som man själv helt och hållet bestämmer över. Det kan tyckas hårt att behöva spara lång tid eller pantsätta ett pensionsår, men det egna ansvaret kommer också att innebära att man noga prövar sina idéer innan man påbörjar en utbildning eller förverkligar sin företagsidé. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 3.

Frågor besvaras i dag av statsrådet Thage G Peterson, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, utbildningsminister Carl Tham, kommunikationsminister Pagrotsky. Statsrådet Peterson besvarar frågor av allmänpolitisk karaktär. Övriga statsråd besvarar frågor inom vars och ens ansvarsområde.

Fru talman! Som Per Bill vet är det svårt för mig att berätta detaljer om enskilda ärenden. Jag skall beskriva den allmänna ram vi arbetar inom i den här frågan. Vi har inte bara internationella överenskommelser om handel med krigsmateriel utan också när det gäller andra strategiska produkter. Dessa frågor handläggs av en särskild myndighet. I de internationella överenskommelserna ingår avancerade program för kryptering. Det innebär att för att exportera sådana - dvs. inte för att sälja i Sverige utan för att exportera - behöver man ett tillstånd. Sådana tillstånd ger man ibland enligt de riktlinjer som gäller, men man ger dem inte till folk som vill skänka bort dem till vem som helst alldeles gratis. Dessa regler är ganska tydliga, men i det enskilda fallet kan de ge gränsdragningsproblem. Det handlar om en avvägning mellan internationell brottsbekämpning, som jag vet att Per Bill och hans parti känner starkt för, och fri handel och utveckling av IT branschen. Det är en gemensam internationell fråga som vi diskuterar tillsammans med andra länder.
Jag förstår att Per Bill använde exemplet som bakgrund till en principiell diskussion.

Fru talman! Även svenska företag är framgångsrika i att exportera krypto. Det är en myt att det är förbjudet och att det inte förekommer. Jag har själv besökt ett kryptoföretags monter på datamässan i Hannover. Det var ett framgångsrikt företag med starkt självförtroende som klarar av detta inom ramen för lagen. Det gör de utan att klaga, och de hade inga problem att framföra till mig. Att bilden är så entydigt nattsvart och problemfylld som Per Bill beskriver stämmer inte. Finland och Sverige har samma politik och följer samma regler. Att ett företag som får nej i Sverige kan få ja i Finland har jag aldrig kunnat se i verkligheten. Det har jag faktiskt efterforskat. En annan sak är att detta är ett politikområde statt i utveckling och förändring. Det pågår en översyn av den här politiken. Vi har ett betänkande ute på remiss. Vi kommer kanske att göra ändringar, men det gör vi med respekt för våra internationella överenskommelser. Vi är ju ett land som kräver respekt av andra för vad vi gör upp på vapensidan och när det gäller andra strategiska produkter.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
Fru talman! Reglerna är inte så konstiga och otydliga. Det är inte så att väntetiderna skulle vara så långa därför att detta är så svårt. Det kan finns enskilda konkreta beslutsärenden som innehåller väldigt svåra gränsdragningsproblem och tar en smula mer tid, men det normala är att detta går ganska enkelt. Ett och annat prejudicerande fall av ny karaktär kan ibland ta mer tid, men det normala är absolut inte att det går till på det här sättet. Det bevisas av att det finns företag som är framgångsrika att exportera detta. Tillstånd kan ges, och tillstånd ges. Men det ges inte alltid, och det är inte fritt fram. Det krävs, precis som när det gäller andra strategiska produkter, ett tillståndsförfarande.
Fru talman! Jag riktar min fråga till statsrådet Thage G Peterson. I regeringens projekt att sprida kunskap om Förintelsen har ambitionen ökats till att också försöka förmå andra länder att följa det svenska exemplet. Jag har erfarit i pressen att regeringen avser att ha en internationell konferens, eller åtminstone en konferens med intressenter från andra länder, i början på maj i syfte att sprida det här projektet vidare. Kan statsrådet Peterson berätta litet mer om det? Berätta också vilka förväntningar man har på att ett sådant projekt skall kunna få spridning!
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Viola Furubjelke säger i sin fråga att det kommer att bli ett Förintelsen. Det mötet kommer att hållas torsdagen den 7 maj. Temat är hur vi internationellt kan samarbeta för att motarbeta vår tids historielöshet och okunskap. Som alla vet kontaktade statsminister Göran Persson i januari i år USA:s president och Storbritanniens premiärminister för att undersöka intresset för ett internationellt samarbete. Det blev två mycket positiva svar. Resultatet av denna kontakt är alltså Stockholmskonferensen. Den kommer att inledas med ett seminarium där statsministern medverkar samt talare från USA:s och Storbritanniens regeringar. Dessutom kommer den internationellt kände Förintelsekännaren professor Yehuda Bauer från Yad Vashem-institutet i Israel att medverka. På eftermiddagen är det planerat att det skall vara enskilda överläggningar mellan de tre delegationerna, dvs. Sveriges, USA:s och Storbritanniens delegationer. Vi arbetar nu med dagordningen i fullt samförstånd med de andra två länderna. Det är min och regeringens förhoppning att det skall bilda underlag för ett framgångsrikt samarbete så att vi kan sprida en gemensam information om denna dystra tid i Europas historia.
Fru talman! Jag har en fråga som kan rikta sig såväl till statsrådet Peterson som till statsrådet Sundström. Vi får väl se vem av herrarna som väljer att svara. Det pågår ju förhandlingar med anledning av riksdagens majoritetsbeslut att avveckla kärnkraften. Enligt uppgifter i pressen är det vissa partier som har blivit förhandsinformerade om de pågående förhandlingarna med Sydkraft. Det gäller alltså inte alla partier. Med tanke på att en avveckling av kärnkraften kommer att leda till stora statsfinansiella kostnader vill jag fråga om det inte finns skäl för att regeringen snabbt kallar till partiöverläggningar med riksdagens samtliga partier med anledning av den här frågan.
Fru talman! Den förhandling som nu pågår med Sydkraft om stängningen av Barsebäck är en förhandling som bl.a. har föregåtts av ett principbeslut i riksdagen om en ny energipolitik. Det har följts upp av en särskild lagstiftning i riksdagen som gett regeringen fullmakt att genomföra stängningen. Besluten om lagarna har prövats i Lagrådet. De förslag som har lagts fram för riksdagen har föregåtts av remissbehandling. Det är ett mycket väl förankrat beslut av Sveriges riksdag som regeringen nu är på väg att genomföra.
Fru talman! Gällande budgetlag föreskriver att i den mån ett ramanslag - i det här fallet 1 miljon kronor, en i sammanhanget löjeväckande låg siffra - överskrides åligger det regeringen att gå till riksdagen och efterhöra om denna kan acceptera ett överskridande av ramanslaget. Det torde utan tvivel bli nödvändigt i det här fallet. Med anledning därav kan jag inte acceptera och nöja mig med statsrådet Sundströms besvarande av frågan.
Fru talman! Det är riktigt att vi har begärt ett bemyndigande att klara inlösenkostnaden för Barsebäcksreaktorn. Detta upplever Moderaterna som väldigt uppseendeväckande. Då bör riksdagen komma ihåg att när Moderaterna satt i regeringen mellan 1991 och 1994 lade den dåvarande regeringen fram en proposition på 17 sidor som innehöll en begäran om ett bemyndigande till den dåvarande regeringen att sälja 34 statliga företag. Det var ett bemyndigande att sälja stora delar av den statliga förmögenheten. Detta föregicks inte av någon utredning - ingen remissbehandling, ingen offentlig utredning av något slag, inga lagrådsremisser, ingenting. Det var bara 17 Här finns ett beslut som föregåtts av en folkomröstning, en stor parlamentarisk utredning, två propositioner i riksdagen samt två lagrådsremisser och som slutar i ett bemyndigande att få stänga en reaktor i Barsebäck. Det upprörs Moderaterna av. Men att själva begära ett bemyndigande att sälja samtliga svenska statliga företag var inget problem. Vari ligger logiken?
Fru talman! Det var ju inget direkt svar på den fråga jag ställde. När det gäller de 34 statliga företagen var tanken att de vart för sig skulle ha tagits upp till beslut i riksdagen, även om bemyndigandet avsåg avsikten att sälja ut dem. Frågan kvarstår, Anders Sundström: Varför anser sig regeringen kunna överskrida den summa på 1 miljon som är upptagen - och som kommer att bli åtskilliga miljarder - utan att ha den ringaste precision i frågan? Det är att nonchalera riksdagen.
Fru talman! Jag förstår, Henrik Järrel, att jämförelsen känns plågsam och besvärlig. Den är dock i högsta grad relevant. Det är inte ovanligt att regeringen får riksdagens bemyndigande att göra saker som förberetts ordentligt i riksdagen. I det här fallet har beslutet, stängningen av Barsebäcksreaktorerna, föregåtts av en mycket omfattande utredning, ett lagrådsremissarbete och en utskottsbehandling. Det omfattar ett belopp som är långt mindre än det belopp som Henrik Järrel har också fel då han säger att detta bemyndigande inte gav den dåvarande regeringen rätt att sälja de gemensamma tillgångarna. Det var precis ett sådant bemyndigande.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern. Det pågår nu en skrämmande svältkatastrof i sydöstra Sudan. Det handlar om hundratusentals människor. Det handlar om barn som dör som flugor. Samtidigt tycks FN stå handfallet inför detta på grund av den sudanesiska regeringen och dess ovilja att låta hjälpsändningarna att komma fram. Det råder missväxt, torka och framför allt brist på mat, samtidigt som det pågår ett inbördeskrig i området. Jag vet att Sverige nu har givit 17 miljoner kronor på begäran från FN, men vad kan Sverige göra mer? Det är verkligen svårt att se detta i våra medier, inte minst TV - alla dessa svältande och döende barn och denna handfallenhet inför detta enorma problem. Vad gör den svenska regeringen nu?
Fru talman! Det är en mycket allvarlig svältsituation i Sudan. Det har varit naturligt för den svenska regeringen att svara på FN-appellen. Här har vi givit 17 miljoner till sådana saker som har med direkt överlevnad att göra - vatten, sanitet, flygtransporter, tält, utsäde och liknande. Vi har dock givit mer än så; hittills i år handlar det om 30 miljoner. Vi har alltså gått fram även längs andra vägar. Enskilda organisationer är viktiga i det här sammanhanget. Vi kommer att fortsätta att på detta sätt materiellt stödja den världsvida insats som nu görs i Sudan för att klara människors överlevnad. Men vi kommer också att göra insatser bilateralt. Statssekreterare Mats Karlsson kommer inom kort att resa till Khartoum, och det som står i fokus för hans uppdrag från den svenska regeringen är framför allt att öppna ytterligare möjligheter för hjälpsändningarna att komma in.
Fru talman! Det låter intressant att den svenska regeringen handlar på det här viset bilateralt. Jag förmodar dock att man också genom FN hela tiden försöker med påtryckningar just för att öppna vägarna in till dessa områden, framför allt att få lov att komma fram med flygtransporter med den här akuta hjälpinsatsen. Det gäller framför allt att ge människor en chans att överleva; sedan har vi allt det andra med torkan, utsädet och allting annat som behövs. Just nu härjar dessutom stora och våldsamma gräsbränder. Situationen förvärras därför alltmer. Det är alltså inte bara bilaterala insatser som är vällovliga, utan också att Sverige genom FN och säkerhetsrådet pressar på för att öppna vägarna in till det här området.
Fru talman! Det här handlar inte bara om naturens katastrofer. Per Lager nämnde här både bränder och torka och annat elände. Människorna hjälper också ganska effektivt till att göra situationen så omöjlig som den nu är genom den väpnade konflikt som råder i Sudan. Det här drabbar en mängd oskyldiga människor. Det är självklart att FN gör stora insatser för att öppna flygplatser och öppna korridorer för att få in hjälpsändningar. Det har dock inte lyckats särskilt väl än, och därför vill vi också hjälpa till med detta bilateralt.
Fru talman! I syfte att upprätthålla en levande skärgård har regeringen uppdragit åt Länsstyrelsen i Stockholms län att tillsammans med berörda statliga förvaltningar pröva olika insatser som leder till fortsatt utveckling av statliga verksamheter i Stockholms skärgård. Länsstyrelsen har lämnat en del lägesrapporter och senast den 8 april tillskrivit regeringen. Sjöfartsverket beslutade redan sommaren 1997 att lägga ned Söderarms sjöräddningsstation och dra in utkiken på Landsort och Sandhamn. Länsstyrelsen vill nu få en chans att utreda förutsättningarna att utlokalisera en del av Sjöfartsverkets trafikinformationscentraler från Stockholm och Södertälje till Sandhamn och Landsort. Därför har man tillskrivit regeringen och föreslagit ett moratorium som innebär att Sjöfartsverket inte skall vidta några åtgärder förrän länsstyrelsen har fått den här chansen. Moratoriet bör gälla till den 31 december i år. Min fråga till Thage G Peterson är om regeringens svar till landshövding Ulf Adelsohn blir ja, dvs. att man tillstyrker det begärda moratoriet och därmed ger Stockholms skärgård en chans.
Fru talman! Eftersom uppdraget till Adelsohn har utfärdats av mig vill jag bara kort säga att hans förslag nu bereds, tillsammans med förslag från flera av skärgårdskommunerna och Stockholms läns landsting. Jag vill också passa på att säga att regeringen i dag har fattat beslut på ett antal för landsbygden viktiga områden. Dels har vi gett Glesbygdsverket i uppdrag att tillsammans med NUTEK utarbeta ett åtgärdsprogram för att främja utvecklingen av kunskapsintensiv produktion i landsbygd och skärgård. Dels har vi gett Konsumentverket i uppdrag att i samråd med Glesbygdsverket utveckla och upprätthålla en databas med uppgift om hushållens tillgång till service. Dels har vi gett ett driftsbidrag på 1⁄2 miljon kronor till Skärgårdarnas riksförbund för att man skall komma i gång med verksamhet. Dels har vi gett 1⁄2 miljon kronor till Konsumentverket för att initiera och driva projekt med samordnad varudistribution. Regeringen tar allvarligt på de här frågorna.

Fru talman! Anders Sundström räknade upp en hel del andra saker utan att svara på min fråga. Jag vore väldigt tacksam om vi kunde få svar på den här frågan. Det är inte så jättelång tid kvar till valet. Jag tror att många är mycket intresserade av var socialdemokraterna står i den här frågan. Är socialdemokraterna beredda att tillstyrka det här moratoriet för att Sjöfartsverket inte skall verkställa sina beslut, utan man skall få en chans att se om man kan samordna statliga insatser ute i skärgården? Allt det andra Anders Sundström räknade upp är väl bra, men det var absolut inget svar på min fråga. Jag ger näringsministern ännu en chans att svara på min fråga. Kommer det ett svar på frågan om moratoriet före valet eller inte? Blir svaret ja?
Fru talman! Jag kan lova åtgärder för Stockholms skärgård före valet. Det råder inget tvivel om den saken. Jag tycker att det är en viktig fråga. Däremot är det, när det handlar om hur åtgärden skall se ut, viktigt för mig att den har effekt på lång sikt för Stockholms skärgård. Arbetsplatser och jobb skall kunna vara kvar under lång tid. Jag vill inte nu redovisa vilken typ av åtgärder som kommer. Där gör Adelsohn ett arbete som landshövding i Stockholms län, där gör också skärgårdskommunerna ett bra jobb och Stockholms läns landsting gör ett bra jobb. Jag tyckte att det var viktigt att för riksdagen få redovisa ett antal landsbygdsåtgärder som har väldigt bra träffbild också på Stockholms skärgård.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till näringsministern. Vi är många som förväntar oss ökad sysselsättning genom små och medelstora företag. Regeringen har tillsatt en småföretagardelegation som har kommit med en rad olika förenklingsförslag, särskilt för små företag. Min fråga till näringsministern är: Kommer de här förslagen på riksdagens bord så att vi kan ta ställning till dem i vår och därmed också ge ett besked till Sverige och till väljarna före valet?
Fru talman! Låt mig först säga att vi har en glädjande utveckling när det gäller sysselsättningen i den privata verksamheten och i de små företagen. Vi har en kraftig ökning av sysselsättningen, drygt 100 000 jobb har tillkommit i den privata sektorn sedan valet 1994. Det är någonting mycket positivt. Det är en ökning av sysselsättningen i det privata näringslivet med fyra procentenheter. Det är en skarp kontrast till perioden innan. Riksdagen kommer att få ta ställning till ett antal förenklingsförslag som ligger i vårbudgeten och handlar om framför allt snabbare handläggningstider, enklare handläggning och bättre tullrutiner. Det finns i vårbudgeten. Därutöver har regeringen i dag beslutat att satsa pengar på att bygga upp en databas för de små företagen med all den myndighetsinformation som finns och som måste komma de små företagen till del. Det har vi fattat beslut om i dag efter det att Småföretagardelegationen i början av veckan lade fram sitt betänkande om att man ville ha sådana åtgärder. Det tycker jag är snabbt agerat av regeringen.
Fru talman! Anders Sundström får jobba hårt. Jag har också en fråga till näringsministern. Ministern och jag har ett gemensamt intresse av att energiomställningen går bra. Då är det viktigt att statens stimulanser via bidrag upplevs som positiva. I mitt län, Gävleborg, är ansökningarna om vissa stöd tre gånger större än de medel som finns. Det upplevs naturligtvis inte som positivt. Samtidigt åker regeringen land och rike runt till vissa kommuner och delar ut miljöpengar till bl.a. energiomställning och effektivisering ur en annan påse pengar. Det mesta har gått till större städer i södra och mellersta Sverige. Min fråga till ministern blir då: Vilken samordning finns det mellan de här medlen, och vilka regionalpolitiska hänsyn tas?
Fru talman! Får jag först säga att då det gäller fördelningen inom det lokala miljöprogrammet, som mycket riktigt till stor del används för energisatsningar, sker det en gemensam beredning i regeringen av alla dessa projekt. Vi får väga ihop detta när slutresultatet är klart. Men jag vill nog hävda att vi kommer att ha ett resultat som visar att det fördelas rätt jämnt över landet. Väldigt många energiprojekt finns utanför storstäderna, vill jag säga. Den andra frågan handlade om möjligheterna att stöta till mer resurser där vi har ansökningar som överstiger de anslag vi har. Där väntar jag på att det från energimyndigheten skall komma en begäran till regeringen om omdisposition av medel. Regeringen har en fullmakt, ett bemyndigande, att göra förändringar av anslagen när det gäller just den frågan. När energimyndigheten bedömer att ramen är intecknad för ett visst anslag det här året kommer energimyndigheten till regeringen. Jag lovar samma snabba handläggning av det som av det ärende som berördes i den förra frågan.
Fru talman! Det är delvis positivt. Men den ekologiska omställningsfonden innehåller ju väldigt mycket pengar, 5,4 miljarder, som kanske blir 2 miljarder till. Jag funderar faktiskt litet grand på vilka regionalpolitiska hänsyn man tar. Det är mycket pengar, och hittills har det inte visat sig att man tar några regionalpolitiska hänsyn. Pengarna har gått till södra och mellersta Sverige i första hand. Det är väldigt viktigt att vi får en samordning mellan de här två stödformerna när det handlar om energifrågorna.
Fru talman! Men om man tittar på det totala belopp som hittills har fördelats och på de orter som har fått del av pengarna och ställer dem i relation till hur stor andel av befolkningen de har, så ser man att de här anslagen står i proportion till deras befolkning. Vi har en mycket god bild av hur dessa pengar fördelas regionalt över landet. Dessa miljösatsningar kommer, när vi väger ihop det samlade resultatet, att ha haft en sådan fördelning att hela landet fått del av de lokala satsningarna.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern som kanske också är en näringsfråga. Miljöpartiet har tidigare motionerat om att en filmfond skall inrättas till stöd för kvalitetsproduktion. Vi tror att det skulle vara bra och medföra ökad mångfald och kvalitet i svensk TV. På kulturutskottets sammanträde i dag behandlades den här motionen. Då fick jag reda på att ett sådant här förslag finns utrett och att utredaren har föreslagit att 75 miljoner kronor skulle avsättas årligen under tre år. Sedan skulle detta utvärderas. Men förslaget har inte gått ut på remiss. Nu är min fråga: Kommer förslaget att gå ut på remiss och, i sådana fall, när kommer förslaget att gå ut på remiss?
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Ewa Larsson säger. Vi tillsatte förra året en utredare, Leif Furhammar, som på regeringens uppdrag studerade frågan hur man skall kunna öka kvalitetsproduktionen för television. Han kom med ett förslag som innebar att man tre år skulle pröva en filmfond som skulle kunna utnyttjas för kvalitetsproduktion att sändas i marksända TV-kanaler. Vi har ännu inte fattat beslut om remissbehandling eller icke av detta förslag. Däremot har vi valt att redan genomföra ett liknande förslag som i praktiken börjar gälla från den 1 juli i år. Det är de 75 miljoner kronor som går till en kvalitetsfond, kan vi kalla det, för public service-televisionen. Det sägs också tydligt i vårbudgeten att det är fria producenter och fria filmare som i betydande grad skall ha del av dessa pengar. Det handlar alltså inte om något treårigt anslag, utan det är en kvalitetsproduktion med 75 miljoner kronor årligen som riksdagen har att ta ställning till redan i vårbudgeten.
Fru talman! Kulturministern menar att jag ur den fonden kan söka för att sälja min produktion till andra bolag än till Sveriges television? Är det så?
Fru talman! Nej. Som jag sade handlar det om en kvalitetsfond avsedd för public service. Det är självklart att det inte går att ta ut licens för public service och sedan använda de pengarna till de kommersiella TV-företagen. Vi har redan startat detta i en permanent form för public service. Vi kommer att återkomma när det gäller Leif Furhammars förslag som rör en kombination av public service och de kommersiella
Fru talman! Jag har noterat att regeringen avser att göra en satsning på handelsbefrämjande åtgärder med Latinamerika. Det låter alldeles utmärkt. Nu är frågan om regeringen tänker satsa på hela Latinamerika eller om UD är beredd att ta konsekvensen av detta och prioritera vissa områden. Jag kan inte bedöma vilka länder som är de rätta att satsa på. Det kan vara Mercosurområdet, Brasilien, Chile eller något annat. Vad jag vet har UD i princip samma bemanning över hela den latinamerikanska kontinenten. Det vore väl konsekvent att bestämma sig för en viss inriktning och låta det få följder för hur de svenska beskickningarna skall se ut? De kan vara olika stora. På vilket sätt avser regeringen att följa upp seminariet som skall äga rum i början av maj? Jag tror säkert att det kan få stor betydelse för att initiera handeln. Uppföljningen och den långsiktiga inriktningen är central om det hela skall fungera.
Fru talman! Det gläder mig att de ansträngningar vi gör ökar medveten hos svenskt näringsliv om de möjligheter som handel med Latinamerika erbjuder. Det gäller inte bara export utan faktiskt också import från denna dynamiska och snabbväxande region. Sverige är ett litet land, och våra resurser är inte tillräckliga för att ha full besättning på ambassaderna i samtliga länder på denna mycket stora kontinent - därtill också den stora övärlden i Karibien, som också ingår i Latinamerika. Vi tvingas koncentrera våra resurser till länder som vi bedömer som viktigare. Till den Latinamerikamanifestation, som jag har tagit initiativ till och som kommer att äga rum här i Stockholm om 14 dagar, har vi inbjudit representanter från samtliga regeringar i Latinamerika. I stort sett alla kommer att närvara - många ministrar, många statssekreterare och andra framstående representanter. Vi avser att följa upp denna manifestation på många sätt. Jag får återkomma till den frågan.
Fru talman! Jag skall gärna ge statsrådet Pagrotsky tid att svara på min fråga. Vi kan vara överens om den första delen, nämligen att det hela är angeläget. Jag repeterar mina frågor. Är man beredd att låta detta få konsekvenser för bemanningen på UD:s beskickningar? Kanske är Brasilien och Chile mer prioriterat? Då får man rikta större ansträngningar dit. Då blir det mindre ansträngningar någon annanstans. Vad är strategin efter seminariet? Hur långsiktig är strategin?
Fru talman! Denna satsning är en del i en långsiktig strategi. Det är en långsiktig satsning på att öka handelsförbindelserna mellan Sverige och Latinamerika. Sedan protektionismen trängdes tillbaka och man har valt en annan utvecklingsstrategi, deltar nu Latinamerika i världshandeln på ett helt annat sätt än förr. Det är deras eget val. Det är viktigt för svenskt näringsliv att nappa på detta. Jag tänker fortsätta att bidra till detta på olika sätt, bl.a. resor i regionen och inbjudningar till kolleger. Sedan var det bemanningen på våra ambassader i regionen. Det är självklart att vi styr den efter vilka behov som finns. De behoven kan variera mellan olika länder och över tiden. Vi följer det uppmärksamt och gör löpande förändringar i bemanningen. Vi gör det med ett långsiktigt perspektiv, dvs. att öka vårt intresse och engagemang i denna jätteviktiga region.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga utbildningsministern angående utvecklingen av den högre utbildningen i Stockholmsregionen och framför allt på Södertörn. Sedan några år tillbaka finns en ny högskola på Södertörn. Det är vi glada för. Folkpartiet har kämpat länge för det. Nu går expansionen fort utan att man har fått ordning på lokalerna. Den nya huvudbyggnaden är inte ens påbörjad. Det är mycket oklart hur och när den skall byggas. Det riskerar att bli en stor kvantitativ expansion som kommer att göra det svårt att klara kvaliteten och upprätthålla en hög akademisk status.
Fru talman! Det gläder mig att Folkpartiet välkomnar den stora satsning som regeringen har gjort på de mindre och medelstora högskolorna. Där ingår också Södertörns högskola. Det är en viktig satsning, och den utvecklas väl. Naturligtvis finns problem när en ny högskola skall startas. Det blir många studerande på kort tid. Det finns lokalproblem. Det har uppstått problem kring markanvändningen i området som inte hade förutsetts. Jag hoppas att de problemen skall lösas. Jag känner däremot ingen oro för kvaliteten. Högskolan har en mycket kompetent professionell akademisk ledning. Det finns inga tecken som tyder på att det skulle vara några problem med kvaliteten. Tvärtom! Det har redan visat sig att högskolan har kunnat rekrytera intressanta akademiska lärare. Det återstår en del att göra, både när det gäller expansionen och att lösa lokalfrågorna. Vi följer detta med den största uppmärksamhet. Vi är mycket angelägna om att Södertörns högskola skall utvecklas väl.
Fru talman! Jag var inte med på den tiden, men jag tror att Folkpartiet kämpade för ett universitet på Södertörn redan på den tiden Carl Tham var aktiv i vårt parti. Det är inte precis någon nyhet. Problemet är just att expansionen går så fort i antalet studenter i förhållande till lokalerna. Nu är de utspridda över nästan hela Flemingsberg och på många andra ställen. Studenter och lärare är oroliga för att kunna upprätthålla kvaliteten. Expansionen sker i princip enbart här, medan övriga högskolor och universitetet i Stockholm knappast alls expanderar. Man riskerar att i förhållande till den övriga högre utbildningen få något slags utspridd B-verksamhet. Det skulle långsiktigt äventyra hela denna viktiga satsningen. Frågan kräver litet mer uppmärksamhet från regeringens sida.
Fru talman! Det verkar som om Karin Pilsäter något vill ta tillbaka sitt första positiva omdöme om hur viktigt det är med verksamheten på Södertörn. Det är ingen bra signal till denna nya högskola att säga att expansionen skall hållas tillbaka. Tvärtom! Vi räknar med att den skall öka. Det finns inga som helst tecken som tyder på att det skulle vara några kvalitetsproblem. Det är inte sant att övriga högskolor i Stockholm inte skulle ha ökat. Men det är sant att Stockholms universitet inte har ökat så mycket. Det kan inte öka. Universitetet befinner sig i ett känsligt område där det av en rad olika skäl är omöjligt att genomföra en expansion. Vi har sett det som angeläget att lägga expansionen av den högre utbildningen i den södra storstadsregionen för att kunna rekrytera ungdomar som annars över huvud taget inte skulle söka sig till högskolan. Vi vet av erfarenhet från andra delar av landet att det är närheten till utbildningen som ökar rekryteringen. Det ser vi redan bevis för i fråga om Södertörns högskola. Det är därför vi har gjort prioriteringen.
Fru talman! Det är självklart att jag inte tar något tillbaka. Det var en fullständigt befängd tolkning. Problemet uppstår när man låter expansionstakten bli större och större. Elever och lärare är oroliga för var de över huvud taget skall befinna sig någonstans. Det kan leda till en urholkning av kvaliteten och att det blir en B-verksamhet. Jag är mycket orolig för det. Frågan är viktig. De sammanställningar och önskemål som finns från de olika rektorerna i Stockholmsregionen pekar på att den allmänna utökningen av utbildningsverksamheten skulle kunna ske på fler ställen än bara på Södertörns högskola. Då riskerar man inte att äventyra det hela i starten. Det som är viktigt för ungdomarna är att deras betyg inte betraktas som något som inte väger lika tungt som betyg från andra högskolor. Jag är mycket angelägen om att högskolan långsiktigt skall bli en kvalitetshögskola.
Fru talman! Jag kan försäkra Karin Pilsäter att jag och regeringen och riksdagsmajoriteten förvisso är mycket angelägna om att det skall vara bra kvalitet på alla högskolor. Det är bra kvalitet på Södertörn, och det kommer att bli så också i framtiden. Södertörns högskola, liksom andra högskolor i Stockholm, skall expandera. Vi har prioriterat Södertörn av skäl som jag nämnde, men det har också skett en utbyggnad i övrigt i Stockholm, t.ex. vid Tekniska högskolan, för att vi skall få flera personer med civilingenjörs och ingenjörsutbildning. Jag kan försäkra Karin Pilsäter att expansionen av den högre utbildningen i Stockholmsområdet kommer att fortsätta.
Fru talman! Per Lager nämnde Sudan, och jag vill ta upp en annan svältkatastrof i världen, nämligen i Nordkorea. Skillnaden mellan Sudan och Nordkorea är att vi inte får se de svältande barnen i svensk television på grund av den totalitära regimen i Nordkorea. Under flera år har det varit stor livsmedelsbrist i Nordkorea, och nu står landet inför en akut, mycket svår svältkatastrof. Jag vet att regeringen har gjort mycket och att det har gjorts stora internationella hjälpinsatser, men trots det vill jag fråga utrikesminister Lena Hjelm-Wallén om regeringen planerar att göra ytterligare insatser för att mildra den akuta nöden i Nordkorea.
Fru talman! Svenska regeringen har varit en av de större biståndsgivarna till Nordkorea under den här mycket besvärliga situationen. Vi gör det tillsammans med de olika FN-organ som finns i landet. Det nya är att Nordkorea nu är så hårt drabbat att de öppnar sig mot omvärlden för hjälp och stöd. Sedan är det att beklaga att de inte kunde komma vidare i diskussionerna med Sydkorea, därför att det hade varit ytterligare en möjlighet att få mera livsmedel till landet. Jag håller det inte för uteslutet att det kan behövas ytterligare insatser, och det skall då ske inom ramen för en FN-appell. Men då måste Nordkorea samarbeta och inte bara acceptera hjälp i vissa områden och stänga andra områden för insyn från FN:s sida. I en sådan situation skapas det en misstänksamhet hos biståndsgivarna.
Fru talman! Jag delar helt utrikesministerns uppfattning i den frågan. Jag utgår från att regeringen verkar inom de organ som finns och att vi slipper se även svältande barn från Nordkorea i svensk television. Det är nog av elände i världen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Thage Jag kommer från Gävleborgs län, som är hårt drabbat av arbetslöshet och minskad sysselsättning. I samband med försvarsbeslutet tog regeringen dock initiativ till att kompensera Söderhamn för den nedläggning av flygflottiljen som ägde rum där. Man tillsatte en kommitté för att försöka tillskapa nya arbetstillfällen i Söderhamn. Jag hade häromdagen tillfälle att träffa kommunalråden och fick en redovisning av hur det har gått. Det ser rätt hyggligt ut, och man har kommit en bit. I dagsläget har man, för att vara exakt, uppnått 308 av de utlovade 350 statliga jobben.
Får jag påpeka att frågorna avser statsrådens nuvarande uppgifter. Jag förstår att näringsministern är beredd att svara på frågan.
Fru talman! Jag var i Söderhamn i går och gick igenom hur det program förlöper som vi beslutade om i september 1996. Det är riktigt att vi hittills har klarat 308 jobb. Jag har sagt att vi skall klara de 350. Söderhamnskommittén sitter till den 1 juli i år, och jag är övertygad om att den kommer att klara detta. Det som är roligt med att besöka Söderhamn nu är att se att det går att ställa om från ett ganska ensidigt beroende av försvaret till en helt ny struktur. Söderhamn har en arbetslöshet under riksgenomsnittet, och man har också en utveckling i den privata sektorn. Jag besökte ett stort antal privata företag, och jag träffade personalen i de myndigheter som finns där nu. Jag kan konstatera att det går att ställa om och åstadkomma väldigt fina resultat. Det var en mycket trevlig dag för mig i går.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för beskedet att det här skall fullföljas till alla delar. Jag delar uppfattningen att det ser ganska bra ut och att en nya anda håller på att skapas i regionen. Det finns dock ett orosmoln, och eftersom Anders Sundström svarade vill jag passa på att fråga om det. Det är ett hot om 200 jobb i närheten av Söderhamn, nämligen på Arizona Chemical AB. Jag vet att Anders Sundström är väl påläst i den frågan, men tyvärr händer det väldigt litet. Jag undrar om statsrådet är beredd att vidta några åtgärder på skatteområdet för att säkra också dessa arbetstillfällen, så att man inte får ytterligare ett bakslag.
Fru talman! Det är en fråga som har levt under många år, som handlar om synen på tallolja och vilken typ av beskattning som skall finnas på talloljan. Vi tittar just nu på om vi kan hitta lösningar som gör att vi kan förbättra konkurrenskraften för den förädling av tallolja som sker i Söderhamn. Jag vill inte föregripa det arbetet, men vi tittar på det tillsammans från Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Sverige. Om man ser på standarden från Uppsala och söderut är det i stort sett klart med motorvägsstandard hela vägen. Men när man kommer till Uppsala tar vägen nästan slut, norrut genom hela Uppsala län fram till Dalälven. Enligt de planer som nu finns skall ingenting hända under de närmaste två åren. Jag tycker att det är katastrofalt, både ur miljösynpunkt och ur trafiksäkerhetssynpunkt, att vår största trafikled skall gå genom små samhällen, med hastighetsbegränsningar ned till
Fru talman! Frågan om E 4 förbi Uppsala och norr om Uppsala har inte varit ett ekonomiskt problem, utan det har funnits pengar i planer under ett flertal år. Problemet har bestått i alla de andra planfrågorna. Det är problem med kulturmark, med den gröna naturvården och med att man i Uppsala kommun inte är överens om dragningarna. Det här är en fråga som behöver lösas, men jag är inte säker på att det alltid är lämpligast att staten kör över de lokala parterna. Jag skulle naturligtvis helst se att man först kunde enas, framför allt i Uppsala kommun.
Fru talman! Jag håller med om det sista, att det är klart att det är stora svårigheter med dragningen just förbi Uppsala. Men arbetet med den norra delen av den del av E 4 som nu diskuteras borde man kunna tidigarelägga, så att åtminstone det blir klart. Det påverkas ju inte av hur man sedan gör lösningen förbi själva Uppsala.
Fru talman! När det gäller planerna för det nationella stamvägnätet totalt sett är det en fråga som vi nu förbereder godkännande av. Innan jag kan uttala mig om det vill jag lyssna på ett antal uppvaktningar som kommer att äga rum, bl.a. under morgondagen, av representanter från den här regionen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Det var inte länge sedan vi här i kammaren hade en mycket fin debatt om dödsstraffet. Sedan dess har vi fått både positiva och negativa signaler om vad som händer ute i världen. Just i dessa dagar känns det väldigt bekymmersamt när det gäller dödsstraffet. Vi kan läsa om massavrättningar som skall ske i Rwanda, men vi vet också att USA i dag på morgonen har utfört en ny avrättning. Det var en 34-årig man som blev avrättad för ett brott han begick när han var endast 17 år gammal. Som jag ser det bryter detta mot barnkonventionen, och det är i strid med MR konventionerna. Jag undrar vilken utrikesministerns reaktion på denna händelse är. Jag tror att den bekymrar väldigt många av oss här i kammaren.
Fru talman! Vi hade en diskussion här i kammaren om dödsstraff, där alla partier var överens. Jag följde upp det ordentligt i mitt anförande å Sveriges vägnar i Genève. Där pekade jag också på att USA dessvärre är ett land som har en trend av ökat antal dödsdomar och avrättningar. Det som är särskilt problematiskt är att det i flera av delstaterna i USA avrättas personer som var minderåriga när brottet begicks. Det är en hantering som strider mot flera konventioner. Det strider mot barnkonventionen, och det strider också mot FN:s konvention om de mänskliga och politiska rättigheterna. Vi måste göra klart för USA att vi menar att bruket av dödsstraff generellt, och specifikt dödsstraff som verkställs för minderåriga, är oacceptabelt.
Fru talman! Det känns inte mindre bekymmersamt när utrikesministern redogör för att delstaterna hanterar dessa väldigt allvarliga frågor på ett annat sätt än vad den federala regeringen gör. Det bådar inte gott för framtiden, när det dyker upp nya situationer då man skall avgöra om ett dödsstraff skall verkställas eller inte. Frågan är än viktigare när det gäller minderåriga personer. Jag har inte riktigt klart för mig hur det är. Sveriges ställningstagande är ju klart, men hur är det med andra länder? Har vi möjlighet att påverka andra länder, så att de också sällar sig till dem som uppmärksammar det som sker i USA?
Fru talman! I år är året då vi firar de mänskliga rättigheternas 50-årsjubileum. Då tycker jag att vi särskilt bör uppmärksamma bruket av dödsstraff. Det är allra som mest omfattande i Kina. Kina är i en helt egen kategori. Men man måste också uppmärksamma länder som vi normalt räknar som länder som slår vakt om mänskliga rättigheter och går i fronten för mänskliga rättigheter, som exempelvis USA, där man i flera delstater har en utveckling som helt går på tvärs. Jag menar att vi skall använda just detta år, då MR-frågorna står i fokus, för att också peka på det vedervärdiga bruk av dödsstraff som finns i flera länder.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att komma tillbaka till frågan om E 4:ans dragning genom Uppsala. Jag vill ställa en fråga till Ines Uusmann. Avvaktar verkligen Ines Uusmann en enighet i Uppsala? Det var ju på grund av att det råder oenighet som det ärendet hamnade på regeringens bord. Jag hoppas verkligen att Ines Uusmann har viljan och styrkan att avgöra denna fråga. Om inte lär vi i Uppsala få vänta på denna väg. Jag tycker att det är en nationell angelägenhet. Vi har väntat på vägen i över 30 år, och vi kan inte vänta längre.
Fru talman! Jag sade inte att jag kommer att vänta på en enighet. Jag sade att det hade varit bättre om det hade funnits en enighet. Jag lyssnar nu på de många gånger mycket välgrundade uppfattningar som kommer från de olika intressena. Det handlar dels om olika partiintressen, dels om välgrundade kultur och naturvårdsintressen. Jag kommer tillsammans med kollegerna i regeringen att göra de avvägningar som vi anser rimliga för att så snart som möjligt komma fram till ett beslut vad det gäller E 4:an runt Uppsala. Den går inte genom Uppsala.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret att vägen skall gå runt Uppsala. Det tror jag är bra. Jag tycker också att det är väldigt värdefullt att Ines Uusmann säger att man kommer att ta hänsyn till de kulturområden och inte minst den landsbygd som finns kring Uppsala. Jag är också tacksam för att Ines Uusmann säger att man skall lyssna till de förslag om alternativa vägdragningar som faktiskt finns och som inte har blivit prövade.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Anders Sundström om regionalpolitik. Vi har i Norrlands inland ganska länge haft nedsättningar av de sociala avgifterna. Det har bidragit - det är nog de flesta ense om - till att vi har lyckats behålla en hel del företag och också etablera en del nya. I regeringens regionalpolitiska proposition skrev man däremot oväntat att man skall ta bort denna nedsättning och höja arbetsgivaravgifterna inom många branscher som är viktiga just för Norrlands inland.
Fru talman! Nedsättningen av socialavgifterna i Eriksson bor - han bor inte i Norrlands inland - genomfördes på socialdemokratiskt initiativ. Det genomfördes av dåvarande industriministern Thage Peterson. Det infördes för att förmå företag att etablera sig i Norrlands inland. Det var riktat mot arbetsplatser om kunde ligga var som helst i landet, men som vi ville få till Norrlands inland. Under den förra mandatperioden utvidgade den borgerliga regeringen stödet till att också omfatta skogsbruket och jordbruket. Därmed gick man utanför det uppdrag som en gång i tiden gällde. Vi vill nu återställa den gamla ordningen och se till att hela det regionalpolitiska anslaget används för att söka föra pengar och flytta arbetstillfällen till inlandet. Jag vill hävda att avverkningen i Norrlands inland kommer att fortgå med eller utan sänkning av socialavgifter. Däremot är ett kraftigt stöd för de arbetstillfällen som kan ligga var som helst i landet, för att förmå företagen att komma till Norrlands inland, en kraftfullare regionalpolitik än att stödja avverkning i fjälltrakterna.
Fru talman! Jag har personligen väldigt svårt att se att det är ett stöd för avverkning. Däremot är det många inom jordbruket, t.ex., som är oroliga för att de skall åka på högre skatter samtidigt som det finns stora problem just inom jordbruket i Norrlands inland. Det gäller Västerbotten, Norrbotten och t.ex. Jämtland. Själv bor jag i Kalix, några mil från kusten.

Fru talman! Egentligen skulle jag vilja ställa en motfråga. Jag vet inte om man får det. Det är rätt intressant att Miljöpartiet argumenterar för en skatterabatt för att avverka skog nära fjälltrakterna i Norrlands inland. Det argumenterar Peter Eriksson för. Jag argumenterar för att de nedsatta socialavgifterna skall användas för att locka företag som kan etablera sig var som helst i Sverige att etablera sig i Norrlands inland. Det kommer inte att avverkas ett träd mindre i Norrlands inland bara för att man tar bort socialavgiftssänkningen. Det är intressant att se att Miljöpartiet, när det handlar om regionalpolitiken, prioriterar bidrag för avverkning av skog framför bidrag till att flytta arbetstillfällen från Syd och Mellansverige till Norrlands inland. Kan det vara så att en del av Miljöpartiets ledamöter själva jobbar i näringar som berörs?
Fru talman! Näringsministerns argumentation är litet väl magstark, måste jag nog säga. Jag tror inte att det finns en enda avverkningsmaskin i Norrlands inland som är beroende av just denna sak. Det är en kapitalintensiv bransch nu för tiden. Det finns ingen kvar som går med motorsåg, för vilken detta skulle kunna spela någon roll. Däremot har det en viss betydelse inom jordbruket. Det har en betydelse när det gäller privata tjänster, som också berörs av regeringens insatser. Jag tror också att regeringens insatser för att t.ex. ge bidrag för vidareexport av oförädlade trävaror kommer att negativt påverka sysselsättningen, vilket också är ett nytt inslag. Det gäller att stoppa förädlingsmöjligheterna. Det vore också intressant att se om regeringen har någon analys av hur många jobb det kommer att innebära att vi förlorar just i Norrlands inland.
Fru talman! Peter Eriksson säger att vi skall ge 50 miljoner i bidrag till norra Sveriges inlands skogsbruk, samtidigt som han säger att det inte har någon betydelse. Är det då inte bättre att använda de 50 miljoner kronor som bidraget till detta skogsbruk kostar till att se till att vi får arbetstillfällen som faktiskt ökar sysselsättningen i Norrlands inland? Det är ju inte så att regeringen drar in några anslag från regionalpolitiken, utan vi vill i stället lägga ut pengarna till Norrlands inland och låta befolkningen själv bestämma hur pengarna skall användas. Att man i förväg skulle stoppa pengarna i Assi Domäns, SCA:s, Stora Kopparbergs eller Korsnäs fickor i stället för hos småföretag i Norrlands inland är en logik som jag har väldigt svårt att förstå. Jag står alltså kvar vid det förslag som Thage G Peterson som industriminister en gång införde. Det skall vara ett bidrag som ökar sysselsättningen, inte ett som bara garanterar inkomstnivån för ett antal branscher i Norrlands inland.

Fru talman! Som vi har hört är alla partier rörande överens om hur viktigt det är med kompetensutveckling i arbetslivet. Skiljelinjerna framkommer när det börjar handla om inflytande och bestämmande i fråga om utbildningar för den enskilde löntagaren och om hur finansieringen av utbildning i arbetslivet skall lösas. Moderaternas recept är som vanligt skattelättnader. De förordar ett system med personliga utbildningskonton som byggs upp av arbetstagaren och arbetsgivaren. Den enskilde skall ha rätt att få skattebefrielse för avsatta medel. Och arbetsgivare skall ha rätt att tillskjuta lika mycket som den enskilde själv har bidragit med - naturligtvis då också skattefritt. Dessutom vill Moderaterna, som Kent Olsson sade, försäkra sig om att facket naturligtvis inte skall ha något inflytande över utbildningskontona. Centerns föreslår något som de kallar för kompetensförsäkring eller kompetenskonto. De tycker att arbetsmarknadens parter skall ges ansvaret för att utforma ett regelverk. Folkpartiet har liknande tankegångar. Men de tycker att man skall finansiera kompetensutvecklingen genom att den anställde skalla nagga på sin egen kommande pension. Folkpartiets förslag påminner i uppläggningen och finansieringen om Moderaternas. Man föreslår att arbetsgivaren skall ges möjlighet att tillskjuta medel. Vänsterpartiet föreslår i sin tur framtidsfonder. De pekar också på att satsningar på utbildningar ofta inte når de grupper som kanske bäst behöver dem, de som har de lägsta lönerna och de största hälsoriskerna. De föreslår att arbetsgivarna och facket gemensamt skall göra upp ett program för hur fonderade medel skall användas. Jag skulle vilja betona att det här med kompetenshöjning inte bara är viktigt för den enskilde arbetstagaren. Det är minst lika viktigt för att utveckla företaget; för att utveckla konkurrenskraften, det goda arbetet och verksamheten i stort. Jag är övertygad om att en arbetstagare med goda kunskaper dels, naturligtvis, gör ett bättre jobb, dels också har större möjlighet att påverka sin arbetssituation och därmed känna större tillfredsställelse med sitt jobb. Ett företag där de anställda trivs och känner sig till freds med sin situation har mycket större förutsättningar att utvecklas positivt än ett företag där de anställda inte tillåts vara delaktiga i planering och utformning av verksamheten. Fru talman! Det har alltid varit viktigt med kunskap och utbildning. Men i dag, när den tekniska utvecklingen går så snabbt, är det viktigare än någonsin att alla arbetstagare har möjlighet att fortbilda sig. För inte så länge sedan kunde man gå in i en anställning och räkna med att ha samma jobb och ungefär samma arbetsuppgifter resten av sitt yrkesverksamma liv. I dag får man räkna med att arbetsuppgifterna och arbetsinnehållet kommer att förändras under hela arbetslivet. Därför måste alla vara beredda att fortsätta att höja sin kompetensnivå. Men det kan inte vara ett ansvar bara för den enskilde att bidra till utvecklingen av arbetskraften i företaget och därmed också till att utveckla företagets konkurrenskraft. I dag är det också så att det i större och större utsträckning krävs högskoleutbildning för att över huvud taget få ett jobb. Därför är det nödvändigt att vi får fler ungdomar att fortsätta från gymnasiet till högskolan. Framför allt är det ungdomar från det vi kallar för arbetarhem som måste uppmuntras att läsa vidare. Vid Europeiska rådets sysselsättningsmöte i november förra året antogs ett antal riktlinjer. En av punkterna var att arbetsmarknadens parter uppmanades att på sina olika ansvarsområden sluta avtal som ökar möjligheten till utbildning, yrkeserfarenhet, praktik eller andra åtgärder som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Dessutom skall de anställda kunna utveckla möjligheterna till livslång utbildning. Som det står i betänkandet var det vid samma möte - det var det Kent Olsson kommenterade - som medlemsstaterna uppmanades att granska de hinder, särskilt skattemässiga, som kan stå i vägen för en investering i mänskliga resurser. Det är klart att vi skall granska hinder. Sedan är det kanske så att vi och Moderaterna har olika uppfattningar om vad som är hinder. Vid samma möte poängterade man också att det är viktigt att föra en tillväxtpolitik som inriktas på stabilitet och sunda offentliga finanser. Man sade en hel del klokt på det mötet. Fru talman! Det finns ett antal motioner där motionärerna begär en utredning för att se över finansieringen av ett system för kompetensutveckling. Arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp skall undersöka och redovisa vilka behov som finns och därefter lämna förslag till system för kompetensutveckling. I arbetsgruppen ingår företrädare för Regeringskansliet och arbetsmarknadens parter. Jag tycker att det är oerhört viktigt att arbetsmarknadens parter gemensamt tar fram ett system. Också staten skall naturligtvis vara med och se på vilket sätt man kan främja kompetensutveckling. Detta arbete pågår för fullt och skall vara slutfört den 12 juni. Och jag lovar att vi inte har för avsikt att invänta en moderatledd regering. En sådan ligger förhoppningsvis väldigt långt fram i tiden. I och med att denna arbetsgrupp är tillsatt kan en del av yrkanden i motionerna anses vara tillgodosedda. I övrigt yrkar jag avslag på motionerna och bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Detta var ju ett allmänt välvilligt tal om nyttan av kompetensutveckling, men det gav väldigt få besked. Jag vill ställa ett antal frågor till Kristina Zakrisson. Blir det någon skattelättnad för kompetensutveckling eller inte? Följande står ju i betänkandet. "Varje medlemsstat har vidare åtagit sig att granska de hinder, särskilt skattemässiga, som kan stå i vägen för en investering i mänskliga resurser, och staterna kommer i förekommande fall att planera skattemässiga eller andra incitament för ökad utbildning inom företagen." Är det meningen att detta kommer att ske så att vi kommer att få i gång denna nödvändiga kompetensutveckling inom företagen? När kommer det att ske någonting? När kommer det att läggas fram en proposition? Det är ju detta som vi väntar på. En allmän välvilja leder ju inte till att vi får några personliga utbildningskonton som gör att utvecklingen går framåt. Det hjälper ju inte att vara välvilligt inställd. Det är ju också viktigt att någonting sker. Sker det något inom den närmaste tiden? Blir det någon skattelättnad? Blir det någon proposition om kompetenskonton? Kristina Zakrisson borde ju egentligen vara ganska förtvivlad när hon hör att Hans Andersson och jag i princip väntar på samma sak, men ingenting kommer i denna fråga. Vi vet ju att regeringen har svårt att bestämma sig. Men Kristina Zakrisson kanske ändå har några inblickar så att vi inte lämnar denna riksdag den 10 juni utan att ha fått någonting klart om dessa saker.
Fru talman! Som jag sade tidigare har vi en arbetsgrupp som arbetar med just dessa frågor, och det finns inte någon större anledning att föregripa det arbetet. Det system som finns i dag innebär att man uppmuntrar investeringar i maskinparker o.d. Men jag anser att det är lika viktigt att staten uppmuntrar investeringar i kunskap. I fråga om detta kan jag hålla med både Hans Andersson och Kent Olsson. Men fram till den 12 juni arbetar en arbetsgrupp med just dessa frågor.
Fru talman! Det är inte lätt att få något svar. Men jag måste säga att jag förvånas. Det sägs ju allmänt här i kammaren att detta är en av de viktigaste delarna för att näringslivet skall utvecklas. Det är viktigt för hela den omstrukturering som sker inom företag när det gäller hur människor skall jobba. Vi väckte vår motion för ett och ett halvt år sedan. Det kan ju inte ha varit regeringen obekant. EU fastställde detta förra året, men ändå har regeringen nyligen tillsatt denna grupp. Kristina Zakrisson vet tydligen inte mer om detta. Men detta är oerhört intetsägande. Det är ett antal ord, men det innehåller ingenting. Och detta är en av de viktigaste frågorna för näringslivet. Det är som med regeringens arbetsmarknadspolitik - man pratar med det händer ingenting. Det vore roligt att i Kristina Zakrissons sista replik till mig få besked om det händer någonting och att inte bara få höra vackra ord.
Fru talman! Det är som Kent Olsson säger, att vi alla säger att det är oerhört viktigt för näringslivet att utveckla och höja kompetensnivån. Det finns i och för sig inget som i dag hindrar att företagen uppmuntrar sina anställda att fortbilda sig och att företagen och arbetsgivarna tar ett större ansvar.
Fru talman!
Men när det gäller arbetsmarknadspolitiken skulle jag vilja säga att det är väldigt många arbetsförmedlingskontor som i dag klarar systemet med individuella handlingsplaner. Jag tror att det blir ett bättre resultat av våra åtgärder ju fler som får sina individuella handlingsplaner där de själva också är delaktiga i att planera sina åtgärder.

Många väntar. Det är inte bara Kent Olsson, Elving Andersson, Hans Andersson och jag, utan det är framför allt de människor som har gått i det stora kunskapslyftet som varar till den sista juni 1999. De väntar på att någonting skall hända i fortsättningen. Det utgår ett statligt bidrag till kommunerna. För närvarande är det drygt 4 miljarder kronor. Detta bidrag skall fortsätta att utbetalas även efter 1999 med ungefär samma belopp. Alltså har man väl tänkt sig att man skall fortsätta att anordna någon form av utbildning ute i kommunerna. Det tycker jag är bra. Men frågan är hur de som skall delta i denna utbildning skall kunna finansiera den, eftersom det särskilda utbildningsbidraget försvinner den sista juni. Och någon tanke bör ni väl ändå ha om hur dessa människor skall kunna finansiera sin utbildning. Vi i Folkpartiet har lämnat ett förslag.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att säga att regeringen under denna mandatperiod har fått brottas med väldigt stora ekonomiska problem. Trots det har den gjort den största satsningen någonsin på utbildning. Regeringen föreslår också i vårpropositionen att det skall satsas på ett andra år. Regeringen har trots de stora svårigheterna ändå lyckats göra en hel del positiva insatser.
Fru talman! Jag tycker att det som regeringen har gjort när det gäller kunskapslyftet är jättebra. Det behövdes. Men det behövs ju något ytterligare, eftersom man, som jag sade i mitt anförande, inte får ett jobb bara för att man har gymnasiekompetens, utan man måste fortsätta sin utbildning. Det som vi alla väntar på är vad som händer sedan. Man skall ju inte vara ute i sista minuten. Det finns ju människor som väntar redan nu på vad som händer i fortsättningen. Det är mycket tråkigt att det inte har kommit något förslag utan att det tar så lång tid.
Fru talman! Att vi ger alla möjlighet att läsa in gymnasiet leder till att många fler kan fortsätta på högskolan. Jag tror att det var fler än jag som sade att det i dag krävs högskoleutbildning för att komma in i arbetslivet. Men vi har ingen revolutionerande reform på gång i fråga om detta, även om jag själv ibland har en vision om att man skulle kunna få studielön i stället för studielån när man studerar vid högskolan. Men hittills har de som studerar vid högskolan fått finansiera den utbildningen själva. Jag tror inte att vi i dag är förmögna att göra något revolutionerande på det området. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen så har vi faktiskt satsat på mer kvalificerad utbildning. Jag tycker som sagt fortfarande att regeringen har gjort en hel del goda insatser just på utbildningsområdet.

Fru talman! Den arbetsgrupp som nu ser över och analyserar behovet av kompetensutveckling i arbetslivet har i uppdrag att hitta ett system för kompetensutveckling i arbetslivet där statens insatser underlättar parternas ansvarstagande. I arbetsgruppen ingår också representanter för regeringen. Om man kommer fram till att det behövs en lagstiftning får vi överväga det. Det här diskuteras just nu i arbetsgruppen; det handlar alltså då om parterna tillsammans med representanter för regeringen.

Fru talman! Jag kan dela Hans Anderssons uppfattning att arbetsgivarsidan borde ha tagit, och bör ta, ett större ansvar. Men efter att ha talat med dem som sitter med i arbetsgruppen upplever jag att man nu är väldigt intresserad av att verkligen hitta lösningar och att man engagerat går in för det.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medlingsverksamheten utan onödigt dröjsmål utvidgas och blir rikstäckande. Frågan om medling har under en längre tid varit föremål för mångas intresse och har också varit föremål för utredning. Att frågorna om medlingens roll i rättssystemet och behovet av en reglering ännu inte fått sin lösning har sin förklaring i att frågorna är stora och svåra. Ett av problemen är att medling inte är ett entydigt begrepp. . Kommittén avstod från att lämna något förslag till formaliserat medlingsförfarande men uttalade att det finns skäl att undersöka möjligheten att införa ett medlingsförfarande som en alternativ reaktion i straffsystemet. Riksåklagaren fick i mars 1994 regeringens uppdrag att kartlägga erfarenheterna av befintliga medlingsprojekt och att utarbeta en eller flera modeller för hur medlingsverksamhet för unga lagöverträdare skulle kunna bedrivas. Resultatet av detta uppdrag redovisades till regeringen i december 1996. Rapporten innehåller en beskrivning av bedrivna medlingsprojekt och ett förslag till modell för medling. Riksåklagaren menade emellertid att medlingsverksamheten bör få utvecklas ytterligare innan statsmakterna lägger fast formerna för en enhetlig medlingsverksamhet. När riksdagen behandlade frågan om medling förra våren ansåg riksdagen att det fanns skäl att använda medlingsverksamhet i större omfattning än vad som sker i dag och uttalade att det bör ankomma på regeringen att genast utarbeta en samordnad och rikstäckande försöksverksamhet med medling och att denna borde inledas så snart som möjligt. Riksdagen redovisade däremot inte närmare sin uppfattning om vilken inriktning eller vilken målsättning en sådan försöksverksamhet skulle ha. Frågan om medling i dess olika former har inte varit alldeles enkel att hantera. Det beror inte minst på att begreppet medling inte är definierat. Begreppet medling kan ha olika innebörd beroende på i vilken organisation verksamheten bedrivs. När vissa personer talar om medling avser de en viss bestämd verksamhet medan andra som talar om medling kan avse en helt annan typ av verksamhet. Viss medlingsverksamhet är i första hand inriktad på att verka brottsförebyggande medan annan verksamhet främst syftar till att stödja offren för brott. Jag tror att medling kan vara ett sätt både att göra den unge lagöverträdaren medveten om effekten av sina gärningar och att på ett konstruktivt sätt ge brottsoffret möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Innan det är möjligt att ta ställning till frågorna om formerna för medlingsverksamheten, medlingens funktion och dess ställning i rättssystemet och behovet av en reglering måste emellertid ett antal frågor besvaras. En grundläggande fråga är vad som avses med begreppet medling. Andra frågor är i vilken form och i vilken organisation medling bör bedrivas, om medlingen bör göras enhetlig, vilken betydelse medlingen skall tillmätas i rättsprocessen och om det finns något behov av reglering. Den medlingsverksamhet som bedrivs i dag bygger i hög grad på enskilda personers stora engagemang. Frågan är om det är önskvärt med en rättslig reglering av medlingsverksamheten. En reglering som innebär att verksamheten tvingas fram eller styrs riskerar att kväva de goda initiativ och det engagemang som finns. Detta är viktigt att komma ihåg när man diskuterar medlingens roll i rättssystemet och inriktningen på en försöksverksamhet. Även om frågan ägnats stor uppmärksamhet har någon genomgripande analys av medlingens funktion och dess ställning i rättssystemet inte gjorts. Det finns i dag inte ett tillräckligt underlag för att ta ställning till de frågor som bör besvaras. Regeringen har därför beslutat att tillkalla en särskild utredare som skall utreda och analysera medlingens roll i rättssystemet. Det är emellertid angeläget att medlingsverksamheten får fortsätta att utvecklas och att den utvidgas. Regeringen har därför nyligen gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med medling. Brottsförebyggande rådet skall i samråd med Kommittén för brottsförebyggande arbete och den särskilde utredaren bestämma vilka typer av projekt som skall omfattas av försöksverksamheten. För att få ett så brett underlag som möjligt bör försöksverksamheten omfatta flera olika typer av medlingsprojekt. Det är också angeläget att de erfarenheter som redan finns tas till vara. I uppdraget till Brottsförebyggande rådet finns vissa riktlinjer för försöksverksamheten. Regeringen har också uppdragit åt Kommittén för brottsförebyggande arbete att sprida kunskap om försöksverksamheten runt om i landet och att verka för att nya medlingsprojekt initieras efter modell av de typer av medlingsprojekt som valts ut. Kommittén skall i samråd med Brottsförebyggande rådet och den särskilde utredaren välja ut vilka projekt som skall ingå i försöksverksamheten. Kommittén skall också fördela ekonomiskt stöd till de projekt som väljs ut. Efter att försöket avslutats skall Brottsförebyggande rådet utvärdera verksamheten. Utvärderingen skall sedan utgöra underlag för den särskilde utredaren som tillkallats för att utreda och analysera frågan om medlingens roll i framtiden. Som jag konstaterat tidigare är frågan om medling i dess olika former stor och viktig. Just därför är det så viktigt att den får bli föremål för den genomgripande analys den förtjänar. Genom att sätta i gång en försöksverksamhet och låta en särskild utredare utreda frågan om medling skapas inte bara möjligheter för medlingsverksamheten att utvecklas vidare och att utvidgas, utan det skapas också ett gott underlag som gör det möjligt att ta ställning i frågan om medlingens roll i dess olika former och behovet av en rättslig reglering.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Regeringen har ju hunnit besluta i frågan innan jag hann få svaret här i kammaren. Det känns mycket positivt att det kommer att hända något vad gäller medlingsverksamheten. Anledningen till min interpellation var att lyfta fram frågan eftersom justitieutskottet gav till ett tillkännagivande till regeringen för ett år sedan. I tillkännagivandet uttalade justitieutskottet att medlingsverksamheten skulle inledas snarast och att den skulle vara rikstäckande. Den 18 november 1997 var det en interpellationsdebatt här i kammaren. Då undrade interpellanten Kia Andreasson vad som hade hänt i denna fråga. I den debatten lyfte justitieministern fram en del hinder och frågor som måste lösas. Min fråga till justitieministern är: Varför har inte Laila Freivalds vidtagit några åtgärder förrän nu sex månader senare? Likaså tog Gun Hellsvik upp medlingsverksamheten i en debatt som hon och justitieministern hade i mars månad hos Fångvårdssällskapet. Där framhöll Jag har också informerats om att Laila Freivalds anser att lagstiftningen måste detaljstyras. Stämmer det, och varför är det i så fall så nödvändigt? Så sent som för tio dagar sedan beslutade alltså regeringen att medlingsverksamheten skall vidgas. Men det blir ju inte någon rikstäckande medlingsverksamhet enligt regeringens direktiv eftersom BRÅ och en särskild utredare skall välja ut de projekt som skall ingå i försöksverksamheten. Vilken är anledningen till denna styrning?
Fru talman! Maud Ekendahl tycks utgå från att ingenting har hänt när det gäller medling på grund av att regeringen inte har startat en försöksverksamhet via BRÅ förrän nu. Jag tror att Maud Ekendahl inte känner till den omfattande verksamhet som faktiskt bedrivs när det gäller medling och annan likartad verksamhet. Som jag sade i mitt svar är medling inget enhetligt begrepp. Under begreppet döljer sig många olika typer av projekt som bedrivs på många håll i landet. I mitt svar borde jag kanske t.ex. ha nämnt att i september 1997 fick Svenska Kommunförbundet i uppdrag av Kommittén för brottsförebyggande arbete att genomföra projekt med familjerådslag för unga brottslingar. Projektet startade i oktober 1997 och kommer att pågå i två år. Det omfattar elva kommuner. Det är också en verksamhet som ryms inom ett vidare, odefinierat medlingsbegrepp. Det handlar om att säkerställa att familjen dras in i arbetet med att skapa förutsättningar för att en ung människa, som är på väg in i en brottslig karriär, får en annan inriktning i livet. Det här är ett exempel på en styrd verksamhet. Men det finns också mängder av exempel som inte är styrda vare sig av myndigheter eller av organisationer som Kommunförbundet. Vi vet i dag inte vilken omfattning verksamheten har i landet. Men personligen känner jag till minst ett 30-tal olika medlingsprojekt av olika karaktär över hela landet. Huvudman kan vara polisen, socialtjänsten, kyrkan eller ideella organisationer. Bilden är alltså egentligen den att det händer oerhört mycket på det här området, och det som sker är mycket intressant. Det prövar medlingens funktion utifrån helt olika aspekter. Bakgrunden till att vi måste gå försiktigt fram när det gäller att lagreglera är just att lagregleringen inte får innebära ett hinder för att utveckla olika metoder som kan vara mycket effektiva i brottsbekämpande syfte men också utifrån att ge stöd till dem som drabbas av brott. Maud Ekendahl reagerar mot uppdraget till BRÅ när det gäller att bedriva en kontrollerad försöksverksamhet från statsmakternas sida. Verksamheten är inte heller heltäckande. Men den är heltäckande i den meningen att den kommer att omfatta olika typer av verksamheter och vara geografiskt spridd över hela landet. Syftet med uppdraget är ju att säkerställa att vi får ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma de olika typerna av projekt. Utifrån den erfarenheten kan vi sedan ta ställning till - det är den särskilda utredarens uppdrag - vilken reglering som behövs för att inordna en del av verksamheterna i det lagreglerade systemet för samhällets reaktion mot unga. Det viktiga tycker jag är att påpeka att medlingsverksamhet, oavsett vilken definition man vill ge den, icke enbart skall utgöra ett inslag i rättssystemet och vara en lagreglerad funktion för rättssystemets funktionärer. Det skall i stället vara en verksamhet som kan omfatta olika typer av insatser där ideella krafter och det engagemang de har utnyttjas för att hindra ungdomar från att komma in i en brottslig bana. Jag anser det vara oerhört värdefullt att vi har den här bredden och omfattningen. De åtgärder vi nu vidtar skall syfta till att stödja, men inte hindra utvecklingen.
Fru talman! Jag tycker att det som justitieministern tog upp är väldigt viktigt. Jag är glad över att få det litet mera utvecklat. Vi i utskottet och andra interpellanter har tidigare varit litet ivriga. Ett helt år har gått. Har det sagts att åtgärder skall vidtas snarast förväntar man sig inte att det är efter ett år. Men nu är vi där vi är. Justitieministern säger i sitt svar att en grundläggande fråga är vad som anses med begreppet medling. Under ett besök hos Avestapolisen diskuterade vi just begreppsfrågan. Där kallar man verksamheten för uppföljning. Under uppföljningen har man olika steg som man arbetar med. Jag tycker att det är värt att lyfta fram i det här sammanhanget. Det jag såg där verkade väldigt vettigt som ett förslag. Själv har jag funderat litet på vad man egentligen skulle kunna kalla det för. Det kanske inte är så enkelt att man bara kan benämna det ungdomsmedling. Men man vet vilken målgrupp man riktar sig till om man säger ungdomsmedling. Jag undrar vad justitieministern anser om det. Låt mig återgå till BRÅ och utredaren. Jag skulle vilja vända på det i stället. Jag skulle vilja öppna dörrarna och säga att alla får pröva sina projekt, och därefter analyseras och utvärderas projekt av dem som har varit intresserade av att utverka det. Men jag har en känsla av att man skall få ansöka om det här och att några skall bestämma vilka projekt som skall komma i gång. Då undrar jag: Vad är det för kriterier som döljer sig bakom eventuella bifall till kommande projekt?
Fru talman! Maud Ekendahl pekar på vissa resonemang som man kan föra kring medling om det är fråga om en uppföljning, om jag förstod det rätt, eller om det handlar om att det är olika steg i ett förfarande. Det illustrerar väldigt tydligt omfattningen av den här frågeställningen. Maud Ekendahl tycker fortfarande att det är egendomligt att det har gått ett helt år sedan riksdagens uttalande i utskottet att det här är av stor betydelse, att något måste göras och att ingenting har hänt. Det här blir jag litet konfunderad över. Jag uppskattar verkligen det intresse som från många håll har visats för den här frågan. Men jag vill påpeka att utskottet i sitt uttalande inte nämnde någon egen uppfattning om vilken inriktning eller vilken målsättning verksamheten skulle ha. Det behöver naturligtvis utskottet inte göra. Men jag ser det som mitt uppdrag att gå vidare och att överväga just de frågeställningarna: Vilken inriktning skall det vara? Hur skall vi säkerställa att vi får ett tillräckligt bra underlag innan vi bestämmer oss för vilken inriktning den av rättsväsendet styrda och omhändertagna verksamheten skall ha? Det arbetet har bedrivits under inte bara detta år sedan uttalandet från riksdagen utan under flera år innan dess. Bilden av att ingenting har hänt, som Maud Ekendahl litet grand försöker ge, är alltså i sak egentligen totalt felaktig. I sak har det hänt väldigt mycket. Att vi nu ger BRÅ i uppdrag att starta en försöksverksamhet har att göra med att vi vill säkerställa att olika typer av verksamheter verkligen får möjlighet att utvecklas på ett systematiskt sätt. Vi vill också öppna möjligheterna för att ge ekonomiskt stöd till det. Många av projekten har inte det ekonomiska stöd de behöver för att kunna utvecklas fullt ut enligt de intentioner som initiativtagarna har. Genom försöksverksamheten skapar vi förutsättningar för det. Så till styrningen av den verksamhet som skall ingå i försöksverksamheten. Vi säger att det skall gälla åldersgruppen mellan 15 och 17 år. Det skall vara en verksamhet där det finns en målsägande som har lidit skada. Det skall vara fråga om en brottslighet som är erkänd. En förutsättning är givetvis att brottsoffret deltar frivilligt i verksamheten. Vi tycker att man i försöksverksamheten skall använda olika typer av redan existerande projekt. Man skall alltså utnyttja den erfarenhet och kunskap som finns. Men man skall också göra det möjligt att starta nya projekt som ännu inte är i gång. På det sättet kan man säkerställa att vi får en bra bredd när det gäller typen av verksamheter men också en geografisk spridning. Att det här är en styrd försöksverksamhet ligger i sakens natur. Om staten startar försöksverksamhet och tar ansvar och avsätter medel för den så blir den ju i någon mening styrd. Men styrningen är alltså mycket öppen vad gäller att få underlag som är så brett som möjligt. Jag har ingen uppfattning om vad verksamheten skall kallas, ungdomsmedling eller någonting annat. Jag tror att det är för tidigt att ta ställning till den frågan. Jag skulle om jag får gissa säga att det kommer att utkristallisera sig olika typer av verksamheter med olika funktion, vilka kommer att spela en roll i olika led av samhällets reaktioner mot unga som begår brott. De blir alltså både en del av påföljdssystemet och en del av de sociala insatserna för att förhindra en negativ utveckling. Det är inte meningsfullt att sätta etiketter på någonting vars utveckling vi ännu inte riktigt har sett. Jag tror att det kommer att bli flera namn på företeelserna.
Fru talman! Jag tror liksom justitieministern att namnfrågan kommer att lösas, men eftersom justitieministern har valt att lyfta fram den i sitt svar ville jag peka på att den har diskuterats på vissa håll som jag själv har besökt. Justitieministern tog i sitt förra inlägg också upp att riksdagen inte närmare redovisade sin uppfattning om vilken inriktning eller målsättning en sådan försöksverksamhet skulle ha. Om justitieministern på ett tidigt stadium lade märke till att vi från utskottets sida var så öppna, varför kom justitieministern då inte tillbaka till oss och ställde frågor om detta till oss? Jag är glad över att regeringen med justitieministern i spetsen för tio dagar sedan beslutade att vidga medlingsverksamheten. Eftersom interpellationen ställdes dessförinnan undrar jag om det var en ren tillfällighet att den här frågan låg på regeringens bord eller om det var så att vi moderater, som hela tiden har drivit frågan och nu trycker på en gång till, har bidragit till att verkligen få upp den på dagordningen.
Fru talman! Jag tror att Maud Ekendahl underskattar det beredningsarbete som ligger bakom vartenda regeringsbeslut. Det är knappast så att regeringen har möjlighet att fatta beslut mot bakgrund av att en interpellation har blivit inlämnad. Beredningsarbetet pågår under betydligt längre tid än vad förberedelserna för att besvara en interpellation kräver. Maud Ekendahl tog återigen upp frågan om definitionen av medling. Hon sade att jag hade hållit fram den frågan och att det var skälet till att Maud Ekendahl funderade vidare över vad man skulle kunna kalla det här. Men skälet till att jag tar upp frågan om att det inte finns någon enhetlig definition på medling är just att jag ibland i debatten får intrycket att man tror att det gäller ett enhetligt begrepp och att det därmed är en fråga som kan omhändertas på ett enda sätt. Att tala om att medling är en mycket bred och varierad företeelse är för mig ett sätt att få dem som deltar i debatten att inse komplexiteten i frågeställningen. Anledningen till att jag inte funnit något skäl att återkomma till utskottet för att be om preciseringar av vad utskottet var ute efter i sitt uttalande var att jag i allra högsta grad respekterar utskottets intresse för frågan i allmänhet. Jag tror att det var mycket klokt av utskottet att på dåvarande stadium inte försöka binda upp utvecklingen genom att ha en bestämd uppfattning om vilken inriktning den här verksamheten skulle ha. Jag tror att det var mycket klokt av utskottet att hålla frågan så öppen, och det präglar också regeringens omhändertagande av utskottets uttalande.

Fru talman! Inger Lundberg och Anders Svärd har frågat mig om jag är beredd att genom en ny utredning av hela skjut och övningsfältsfrågan bl.a. medverka till att säkra det rörliga friluftslivet, kulturvärden och miljö i ett av Sveriges bäst belägna natur och friluftsområden - Kilsbergen. Jag besvarar dessa två interpellationer samtidigt. Inledningsvis vill jag redovisa läget avseende skjutfältsfrågorna i stort samt den aktuella processen angående Villingsbergs skjutfält, som berör Kilsbergenområdet. Försvarsmakten på regeringens uppdrag en utredning om befintliga skjutfält och hur dessa effektivast skulle kunna utnyttjas av framtidens försvarsmakt. Den 16 februari 1998 inkom resultatet av Försvarsmaktens utredning till regeringen. Försvarsmaktens inriktning är att 12 fält skall utvecklas, bl.a. Villingsberg, 24 fält skall avvecklas och ca 80 fält skall bibehållas i nuvarande omfattning. Försvarsmakten har gett ett uppdrag till Fortifikationsverket att genomföra en miljöprövning av Villingsbergs skjutfält som skall resultera i en ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län. Fortifikationsverket har börjat utarbeta underlag för denna miljöprövning avseende tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen. Fortifikationsverkets underlag innefattar bl.a. en verksamhetsbeskrivning som lämnas av Försvarsmakten. I underlaget skall allt tänkt utnyttjande av skjutfältet inklusive behov av byggnads och anläggningsarbeten redovisas. Utifrån detta görs sedan en miljökonsekvensutredning, där naturligtvis även inverkan på rörligt friluftsliv tas upp. Denna beskrivning är en viktig del i Försvarsmaktens kommande ansökan. Underhandssamråd kommer att ske med länsstyrelsen och inblandade kommuner enligt 12 § miljöskyddslagen. Dessutom skall ett formellt dokumenterat samråd genomföras med alla intressenter på plats före överlämnandet av ansökan till länsstyrelsen. Ansökan till länsstyrelsen planeras bli inlämnad i början av december i år. Möjlighet att överklaga beslutet till Miljödomstolen kommer att finnas enligt liggande författningsförslag med anledning av förslag till ny miljöbalk, fr.o.m. den 1 januari 1999. Domstolen bifogar då eget yttrande och överlämnar ärendet till regeringen. och 1996 års försvarsbeslut ändrats i avsevärd omfattning. Detta har bl.a. inneburit ett ökat behov av lämpliga övningsfält för mekaniserade förband. Av bl.a. markskadeskäl är det olämpligt att öva dessa förband på civil mark. Av ekonomiska och rationella skäl är det i detta sammanhang viktigt att övningsfälten ligger på så korta avstånd som möjligt från utbildningsförbanden. Försvarsmaktens inställning är att vid de tänka skjutfältsförändringarna skall arbetet inriktas på att minimera störningarna för kringboende och friluftsliv samt så långt möjligt övriga olägenheter. Samtidigt skall ett fortsatt utnyttjande av fälten möjliggöras. Försvarsmakten har genom Fortifikationsverket startat en process i avsikt att pröva de framtida nyttjandemöjligheterna. Genom miljöskyddslagstiftningen tillförsäkras att alla berörda skall ha möjlighet att framföra sina synpunkter i ett miljöprövningsärende. har sedan att väga samman de olika intressena och meddela villkor och föreskrifter för verksamheten. 1997 i samma ämne sade jag att jag inte kunde ingripa i den nu inledda processen. Denna inställning kvarstår.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på en för oss örebroare mycken angelägen fråga. I Villingsberg kolliderar försvarsintressen med angelägna allmänna intressen. Det är få miljöfrågor som engagerat så många i Örebro län som frågan om Kilsbergens framtid. Kilsbergen är gudomligt vackert. Här möter ett slättlandskap den norrländska skogsnaturen. Här finns gammal kulturbygd. Här finns några av Sveriges bästa längdskidspår. Här finns promenadvägar, bärmarker, svampmarker, utsiktsplatser och sjöar. På helgerna kryllar vissa områden i Kilsbergen av folk. Många människor bor i närheten av bergen. Riksdagen tog beslutet om ett skjutfält i Villingsberg för över 50 år sedan. Då var det brinnande krig i Europa. Ändå fattade man beslutet med minsta möjliga majoritet. Redan då insåg man hur värdefullt Kilsbergenområdet var. Hittills har Villingsberg varit ett av många svenska skjutfält. Nu vill försvaret koncentrera skjutfältsverksamheten till vissa fält. Ett av dem är Villingsberg. Samtidigt mekaniseras förbanden. Intensiteten och störningarna ökar. I det korta perspektivet blir det kanske små förändringar. I det långa perspektivet kan Villingsberg äventyra det rörliga friluftslivet i Kilsbergen. De beslut vi fattar i dag kommer att styra skjutfältsverksamheten ett halvt sekel framöver. De planer Försvarsmakten presenterar riskerar att äventyra Kilsbergen som rekreationsområde. Jag utesluter inte, herr minister, att miljöprövningen kan leda till att verksamheten begränsas radikalt. Men det krävs också ett omtänkande av Försvarsmakten. I stället för maximalt utnyttjande av Villingsberg borde det vara självklart att man strävar efter att minimera användningen av fält som så tydligt kommer i konflikt med allmänna intressen. Jag tycker att det försvarsministern säger om att inverkan på det rörliga friluftslivet måste vägas in är mycket viktigt. Det stämmer också med det försvarsutskottet sagt. Jag hoppas att omtanken också gäller de närboende, som är rejält oroade av de planer som presenterats. Kanske är det ekonomiskt och rationellt ur ett ensidigt försvarsperspektiv att satsa på Kilsbergen. Kilsbergen ligger i Sveriges befolkningsmitt. Det är lätt för olika förband att nå de blå bergen. Men så enkel och ensidig är inte verkligheten. Kilsbergen är samtidigt den vildmark som flest svenskar har närmast till. Mot en ökad användning av Villingsberg står användningen av fält som det i Älvdalen, som inte står i samma konflikt med andra viktiga samhällsintressen. I Örebro län finns det respekt för en begränsad användning av Villingsberg för Kristinehamns behov. Det finns självklart också en stark förståelse för fältets betydelse som skyddsområde för Bofors. Vi har lärt oss att leva med skjutfältet. Vi förstår också att fältet kan behöva användas mer intensivt i en anpassningssituation. Men då måste det finnas en insikt hos Försvarsmakten att det är en olycklig placering och att användning av fältet måste minimeras inte maximeras. Om man inte kommer överens om Kilsbergens utveckling blir skjutfältsfrågan till slut en politisk fråga. Jag har respekt för att försvarsministern inte här och nu kan gå in och intervenera i Försvarsmaktens handläggning av ärendet. Men det måste finnas en politisk beredskap att fatta beslut om de blir nödvändiga. Det är regeringen och vi folkvalda som ytterst har ansvaret både för de investeringar som krävs i området och för de eventuella beslut om ärendet överklagas. Det är, försvarsministern, inget som är farligare för politiken än om människor känner sig maktlösa i en process som är på väg att leda väldigt fel.

Fru talman! Först ett tack till försvarsministern för svaret. Inger Lundberg har redan på ett förtjänstfullt sätt gett en beskrivning av det som oroar allmänhet, organisationer och berörda kommuner i anledning av utvecklingsplanerna beträffande verksamheten vid Villingsbergs skjut och övningsfält. Det behöver vi inte upprepa. Tyvärr håller sig försvarsministern konsekvent till att göra en formell redogörelse för hur ett prövningsförfarande går till inför anläggande av eller utökning av skjutövningsfält. Självklart är jag medveten om svårigheterna för försvarsministern att under normala förhållanden ställa upp på ett krav att gå in i en sådan här fråga. Men är förhållandena normala? Det är min fråga. Försvaret brottas med stora planeringsproblem för att lyckas uppfylla gällande försvarsbeslut inom givna ramar. Samtidigt planeras kostnadskrävande utbyggnader. På flera håll i landet redovisas starkt motstånd från kommuner, organisationer och allmänhet mot de planer som föreligger beträffande skjut och övningsfält. Jag utgår från att försvarsministern känner väl till detta. Jag skall bara ta några exempel som jag själv blivit uppmärksammad på under de senaste åren. Det gäller planerna på en utvidgning av övningsfältet runt Finjasjön. De planerna är starkt ifrågasatta. Det gäller den tilltänkta utvidgningen av Varolafältet i Skövde, som stoppades effektivt av en fullständigt enig lokal opinion. I den här debatten handlar det om Villingsberg. Det finns samtidigt en mycket stark och tydligt uttalad oro för vad som håller på att hända uppe i Samtidigt som man undersöker förutsättningarna för utökning av verksamheten i Villingsberg planeras det för neddragningar i Älvdalen. Verksamheten i Älvdalen är miljöprövad, och det föreligger inte några intressekonflikter, vilket det nästan alltid gör på andra ställen. Tvärtom är det en till synes fullständigt enig lokal opinion bakom kravet att verksamheten där skall bevaras och mycket gärna utvecklas. hektar. Det är det största i Sverige, såvitt jag vet. Det är tillkommet på 60-talet, inte minst för att avlasta just Villingsberg. Nu talas det om neddragningar i Älvdalen och utökning i Villingsberg, i båda fallen tvärtemot en samlad opinion. Inte minst för allmänhetens förtroende för Försvarsmakten skulle det vara bra, som både Inger Lundberg och jag föreslår, att ta ett omtag i hela skjut och övningsfältsfrågan. Skulle ändå inte försvarsministern kunna tänka sig att lova att med särskilt intresse följa frågan om skjutoch övningsfält för att i tid kunna gripa in om det riskerar att gå snett? Faran är enligt min mening överhängande.

Fru talman! Jag ber att få tacka för de inlägg som gjorts, och jag kan försäkra att jag avser att följa detta ärende mycket noggrant. Jag inser att det är ett betydelsefullt ärende, som har att göra med förändringarna inom det svenska försvaret. Jag vill nämna något om processen framåt. Det som hittills kommit fram har, vad jag kan förstå, att göra med fortsatta överväganden i dialogen mellan Information kommer att lämnas i augusti och september till berörda länsstyrelser och kommuner. Det kommer att bli samråd, och först i slutet av detta år kommer det formliga ansökningsförfarandet att äga rum. Om vi utgår från att riksdagen kommer att besluta om en ny miljöbalk kommer en ny processordning att tillämpas. Men ytterst kommer ett eventuellt besvär mot beslutet att hamna hos regeringen. Det gör att det i slutändan kommer att kunna vara möjligt för regeringen att fatta beslut kring ett möjligt ärende som har att göra med det som nu förbereds. Jag vill understryka att miljöprövningsprocessen är konstruerad så. Älvdalens skjutfält skall behållas. Det har en viktig funktion, inte minst i framtiden, eftersom det är ett fält där man eventuellt kan öva mycket långtskjutande artilleri. Av ekonomiska skäl görs nu, enligt Försvarsmaktens bedömning, en neddragning av verksamheten vid Älvdalen. Det innebär emellertid inte att det fältet i dag skulle vara omedelbart lämpligt och tillgängligt för de önskemål som nu, enligt Försvarsmakten, knyts till övning och utbildning av det mekaniserade förbandet, vars garnisonsort är Kristinehamn. Min bedömning är att den process som vi ännu inte sett anhängiggöras hos länsstyrelsen skall vägas in redan hos ansökarna. Det vill säga att Fortifikationsverket på underlag från Försvarsmakten självfallet skall ta miljöhänsyn. Därefter blir det samrådsförfaranden, och det kommer att finnas möjligheter för såväl kommuner som andra berörda att göra sina synpunkter gällande. Jag är fullt klar över att detta är en fråga som engagerar mycket. Jag har fått brev, synpunkter och förslag både från enskilda och från företrädare för olika organisationer. Det gör att jag förutser att detta kommer att bli ett ärende där alla argument granskas mycket noggrant under hela den process son kan vara knuten till ett ärende av detta slag. Jag vill avrunda med att säga att jag verkligen kommer att följa det här ärendet med särskilt intresse.
Fru talman! Det känns mycket tillfredsställande att försvarsministern kommer att engagera sig i ärendet och att vi också nu gör klart att det ytterst kan komma att bli en politisk bedömning i sakfrågan, om man inte kommer överens i Örebro län. Vi har ju varit oerhört bekymrade i det förberedande skedet, då vi inte har sett den helhetsbedömning som är så viktig om man skall kunna förena skjutfältsverksamhet, friluftsverksamhet och boende i Kilsbergen. Vid min fråga för snart ett år sedan nämnde jag att man hittills har kunna jämka ihop de olika behoven. Men bekymret har varit att behoven kan ändras i takt med mekaniseringen, och framför allt är det ett bekymmer om man inte främst ser till Kristinehamns behov utan koncentrerar en omfattande skjutfältsverksamhet till Kilsbergen och Villingsberg. De bilder vi fått se av i vilken omfattning skjutningarna i Villingsberg skall äga rum är oroande. Under en månad då invånarna i Örebro län verkligen vandrar, september, skall det enligt planerna skjutas helgdagar. Det är inte rimligt. Det går inte att förena med det mycket omfattande friluftslivet i Kilsbergen. Jag tycker också att det skulle kännas bra om man arbetade vidare med frågan om Älvdalen och hur Älvdalen skall kunna utnyttjas. Precis som försvarsministern nämnt tillkom Älvdalens fält en gång för att avlasta Villingsberg. Det är angeläget att det kan ha den funktionen också i framtiden.
Fru talman! Självfallet tycker också jag att det är bra att försvarsministern säger att frågan är viktig och att han avser att följa den med stort intresse. Som försvarsministern sade är detta också en av de stora frågorna och hänger intimt samman med förändringarna inom Försvarsmakten - konstigt vore det väl annars. Men med tanke på alla orter där konflikten ses från utgångspunkten att det kan innebära stora ingrepp i andra viktiga samhällsfunktioner, är det ändå viktigt att frågan tas upp i detta sammanhang. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Fram emot slutet av året är det dags för Försvarsmakten att ta slutlig ställning, och så småningom kan ärendet naturligtvis hamna hos regeringen i form av ett överklagningsärende. Det är jag fullt klar över. Men om det skulle visa sig att man faktiskt ganska tydligt är på väg åt fel håll, är det angeläget att avbryta den här typen av process. Det kostar ju såväl pengar, bekymmer och oro så länge som processen pågår och inte är avgjord. Om man på ett tidigare stadium kan se att man inte kommer att kunna nå fram, bör man naturligtvis hitta former för att politiskt kunna ge direktiv på ett tidigt skede. Man skall förstås ta hänsyn till den känslighet som finns i sådana sammanhang, liksom risk för KU-anmälningar och annat. Men det måste finnas möjlighet att hantera även den typen av svårigheter. Problem är till för att lösas. I frågan om det lämpliga i att mekaniserade förband övar i Villingsberg vill jag ifrågasätta om det verkligen är så lämpligt. En av de saker som måste till för att mekaniserade förband skall kunna öva där och ta sig fram är att man måste röja - inte vägar, men väl stråk. Nu är där inte en sådan terräng att man kan köra naturligt med pansarvagnar av olika slag och stridsvagnar. Där finns bl.a. blockterräng. Det krävs stora ingrepp, och de ingreppen är definitiva och ändrar radikalt på ett landskap med oerhörda värden. Detta är ytterligare ett skäl till att man måste vara försiktig i funderingarna kring Villingsberg. Jag tycker att det är klart olämpligt. I svaret nämns att det av ekonomiska skäl är viktigt med korta avstånd till övningsfält. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt. Vi hörde att man i Älvdalen planerar för en neddragning där byggnader riskerar att rivas osv. Det är viktigt att det inte sker saker i Älvdalen som gör att man efteråt kommer att säga: Hade vi tänkt på det för något år sedan hade vi naturligtvis kunnat använda detta, men nu har vi gjort förändringarna. Detta är ytterligare skäl till att man bör fundera på att göra en extra studie av saken, så att det inte går snett i alla fall - trots att vi alla vill så väl. Eller hur, försvarsministern?
Fru talman! Jag har också naturligtvis - kanske litet ytligt - tagit del av dialogen i området kring detta. Det har givits olika uttryck för oro för att man börjar använda mekaniserade förband, för att man röjer vägar och stråk osv. och för att det kan vara till skada för bl.a. friluftslivet och naturens biotoper. Jag kan bara nämna att man i underlag och inlägg också kan utläsa att det finns de som menar att man på detta sätt egentligen kan öka möjligheterna till civila aktiviteter därför att man kan reducera de delar av fältet som i verkligheten kommer att användas. Det är alltså en intressant dialog som pågår. Det finns argument i olika riktningar. Avgörande ställningstaganden har ännu inte blivit tydliga - inte ens från ansökaren, dvs. Fortifikationsverket efter ett samspel med Försvarsmakten. Beträffande antal skjutdagar, tidpunkter på året osv. är detta saker som skall gå fram i ansökan. Vid prövningen skall det sedan studeras om det hela är riktigt. Jag kan nämna att regeringen i år i regleringsbrev har gett riktlinjer till myndigheten när det gäller skottbuller för artilleri och andra tunga vapen vad gäller antal skott, vissa bullernivåer samt begränsningar på kvälls och nattetid. På den förekomna frågan om Älvdalens framtid kan jag svara att det inte skall ske några förändringar vid Älvdalen som skall göra det omöjligt eller svårt att där komma i gång med mer verksamhet igen. Det som kan ske på andra ställen skall alltså inte innebära att det blir omöjligt att använda Älvdalen längre fram. Det är icke regeringens avsikt att så skall ske. Verksamheten vid Älvdalen begränsas av ekonomiska skäl, men den skall kunna återupptas i normal utsträckning om behov skulle finnas så småningom. Det förefaller som om det finns många möjligheter att granska detta ärendes gång framåt. Det har ännu inte presenterats i färdigt skick av den ansökande myndigheten. Den formella prövningsproceduren är alltså, såvitt jag förstår, egentligen fortfarande inte inledd. Enligt de processer vi har finns det många stationer framåt innan detta ärende eventuellt slutligen hamnar hos regeringen för en slutgiltig politisk prövning. Då har man självfallet att väga ihop tillämpningen av alla de lagar och föreskrifter som styr det svenska samhället.
Fru talman! Jag vill understryka det som Anders Svärd säger om att det kan bli nödvändigt med en bredare prövning av skjutfältsfrågan. Sedan är det försvarsministern som bedömer när tidpunkten är lämplig för detta. När det gäller Villingsberg står ett riksintresse för försvaret i konflikt med ett riksintresse för friluftslivet i de nordöstra delarna av skjutfältet. Formellt - och även reellt när det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt - är det så att försvarsintressen många gånger väger över. Det kan vara nödvändigt att de gör det, men då krävs också en oerhört stor ödmjukhet från Försvarsmakten. Försvarsmakten måste ha en helhetssyn och en förmåga och vilja att bedöma när den kan fylla sina behov på andra sätt, bl.a. genom att använda fält som inte på samma sätt står i konflikt med det rörliga friluftslivet. Jag vill hälsa försvarsministern välkommen till Örebro län. Kilsbergen är värda att ses! Jag tror att den som en gång har varit i Kilsbergen förstår att området bara inte får äventyras för det rörliga friluftslivet. Jag skulle också vilja överlämna en present - det är ingen muta utan det är sådant som man får överlämna - till försvarsministern. Det är ett protokoll från riksdagens andra kammare den 28 juni 1943, då Henry Allard talade om Kilsbergens värde. Mycket av det som Henry Allard sade då om hur viktigt friluftslivet är för vanliga människor med låga inkomster gäller än i dag. Jag vädjar till försvarsministern att i Henry Allards anda läsa detta, fundera och grunna på vad man politiskt kan göra för att förhindra att Kilsbergen förstörs.
Fru talman! Åter till dagens argument, herr försvarsminister! Visst finns det argument i olika riktningar. Det vore väldigt konstigt annars, eftersom Försvarsmakten ju har ett tydligt intresse. Det finns alltså ett antal människor, inte minst inom Försvarsmakten, som argumenterar för detta. Om man tittar noga efter vilka som har skrivit under olika inlägg ser man att de positiva inläggen övervägande kommer från Försvarsmaktens företrädare - och konstigt vore det annars. Försvarsminister talar om stråken i terrängen, som t.o.m. skulle kunna innebära en avgränsning av ytor. Det gör de självfallet, men det är inte förstahandsidén med stråken. Såvitt jag förstår går det inte att öva med mekaniserade förband i denna terräng om det inte finns stråk. Jag vill peka på att man måste fundera över det lämpliga i att omforma ett helt landskap. Det finns faktiskt övningsfält där både Leopard, Stridsfordon 90 och andra kan köra utan den typen av insatser, dvs. omformande av hela terränglådan. Det som oroar är att processen lunkar vidare med en viss fasthet, får man nog ändå säga. Försvarsministern säger att Försvarsmakten inte har tagit ställning. Nej, det är sant. Den slutliga ansökan har inte lämnats in. Däremot har man för mindre än ett år sedan tagit ställning för att gå vidare. Det gjordes en halvhaltsprövning av frågan, då man bestämde sig för att det var intressant att gå vidare trots att alla de här problemen är väl dokumenterade och framförda etc. Detta minskar förstås inte oron hos de berörda människorna och de företrädare som har att bevaka de här intressena. När det sedan börjar hända saker i Älvdalen som gör att man uppfattar det hela som att det i förväg görs neddragningar där innan de slutliga besluten är fattade - då ökar oron. Detta är bakgrunden till denna interpellationsdebatt.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

Fru talman! Jag är tacksam för de frågor som jag har fått. De har gett mig tillfälle att få precisera regeringens ställningstagande och inriktning när det gäller skjutfälten i Villingsberg, Kilsbergen och Älvdalen. Låt mig också få säga att jag faktiskt har varit på besök i Kilsbergen - låt vara på ett ganska säreget sätt. Jag har flugit i helikopter över området. Jag har fullt klart för mig vilket fantastiskt naturområde detta är. Jag har även varit på besök på övningsfältet och sett intressanta exempel på hur förbanden utbildar och övar sig. Jag har kanske en del att lära mig när det gäller den fantastiska våren i Kilsbergen, men jag är faktiskt väl underkunnig om Kilsbergens många fantastiska sidor.

Fru talman! Mats Odell har frågat mig om regeringen avser att verka för ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Taiwan. Sverige har ett omfattande utbyte med Taiwan på många områden. Handeln är betydande, och många svenska företag har gjort investeringar i Taiwan. Det finns också mycket som tyder på att flera taiwanesiska företag kan komma att etablera sig i Sverige i framtiden. Denna utveckling är mycket positiv. Taiwan i form av handel och investeringar är så betydande att det i och för sig motiverar ett arrangemang mellan Sverige och Taiwan som gör att dubbelbeskattning undviks. Sverige bedriver en ett-Kinapolitik och har i likhet med de flesta andra länder inte mellanstatliga förbindelser med Taiwan. Således kan inga mellanstatliga avtal ingås mellan Sverige och Det finns emellertid stater - t.ex. Australien och Nya Zeeland - som åstadkommit ett motsvarande resultat som ett dubbelbeskattningsavtal, utan att ingå folkrättsligt bindande avtal. Hittills har inget EU-land genomfört en sådan ordning. Det är angeläget att ha kontakt med andra länder, i synnerhet inom EU, för att se på vilket sätt man där hanterar de frågor som dubbelbeskattning aktualiserar. Inom Regeringskansliet undersöks för närvarande möjligheterna att finna en teknisk och praktisk lösning på de problem som dubbelbeskattning och kapitalflykt innebär. Det är för tidigt att i dag uttala sig om vad detta kan komma att leda fram till.
Fru talman! Först vill jag tacka Thomas Östros för det, vågar jag väl säga, överraskande positiva svar som han har lämnat på min interpellation. Det är överraskande mot bakgrund av regeringens tidigare ställningstagande, men kanske inte mot bakgrund av den potential som finns när det gäller ett ökat handelsutbyte mellan Sverige och Taiwan. Det är redan i dag en mycket viktig handelsnation för Sverige, varför ett sådant här avtal, hur det nu konstrueras, faller sig mycket naturligt. Jag tycker inte att man kan likställa Taiwan med de övriga länder i Asien som Sverige inte har dubbelbeskattningsavtal med. Det handlar om Nordkorea, Burma, Nepal och Kambodja. Till skillnad från de länderna är Taiwan en demokrati med väl utvecklade mänskliga rättigheter. Man har blivit en allt viktigare handelspartner för vårt land. Taiwan är t.ex. en mycket viktigare handelspartner än många av de länder som vi i dag har dubbelbeskattningsavtal med. Jag vill nämna Bangladesh och Sri Lanka. De kommer över huvud taget inte i närheten av den omfattning som handeln med Taiwan har. Det är ett antal svenska företag, jag tror det är ett fyrtiotal, som i dag antingen med egna dotterbolag eller genom agenter är representerade i Taiwan. Jag vet att både enskilda företag och organisationer, som Ericsson och Industriförbundet, har vänt sig till regeringen och pekat på de mycket stora fördelar som ett sådant här avtal skulle ha. Fru talman! Det finns, precis som skatteministern sade, ett antal länder som för närvarande utreder möjligheterna för någon form av dubbelbeskattningsavtal. Det är utöver Australien och Nya Zeeland, som nämns i svaret, länder som Sverige har mycket nära kontakt med. Jag tänker på Kanada, Tyskland, Österrike och flera östeuropeiska länder. Där bedriver man motsvarande arbete som det som nu uppenbarligen har kommit i gång också i det svenska regeringskansliet. Jag konstaterar dock, fru talman, att det svar som skatteministern ger faktiskt är en ganska markant omsvängning jämfört med den politik som regeringen hittills har bedrivit. Det är mycket glädjande. Det skulle vara intressant att få reda på vad det beror på att man nu plötsligt gör denna omsvängning från den tidigare politiken.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att en rejäl konsekvensbeskrivning av taxfreebeslutet skall göras på EU-nivå samt vad jag avser att göra för att mildra de negativa effekterna på sysselsättningen i Sverige. Rådet och kommissionen har vid ett flertal tillfällen, bl.a. i frågesvar till parlamentsledamöter, hävdat att taxfreeförsäljning är oförenlig med förekomsten av en inre marknad. Beslutet att avskaffa taxfreeförsäljningen fattades redan 1992 och anledningen till att det inte träder i kraft förrän den 1 juli 1999 är att rådet ville mildra de sociala och regionala svårigheter som ett plötsligt avskaffande av denna försäljning skulle kunna leda till. Det var alltså fråga om att ge tillräcklig tid åt de berörda sektorerna att förbereda sig för upphörandet av den skattefria försäljningen inom gemenskapen. För att ändra rådets beslut om att avskaffa taxfreeförsäljningen fr.o.m. den 1 juli 1999 krävs att rådet, efter förslag av kommissionen, enhälligt beslutar om detta. EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution i vilken det uppmanar kommissionen att omedelbart, dock senast den 30 september 1998, utföra och offentliggöra en oberoende undersökning av de sociala, ekonomiska och regionala konsekvenserna av avskaffandet av den skattefria försäljningen i EU. För egen del avser jag inte att ta något initiativ till att konsekvenserna av att avskaffa taxfreeförsäljningen skall utredas på EU-nivå. Beträffande frågan om effekterna på sysselsättningen i Sverige har denna behandlats av Utredningen om sjöfartens struktur och kapitalsituation . Utredningen har nyligen överlämnat sitt betänkande Konsekvenser av att taxfreeförsäljningen avvecklas inom EU till chefen för Kommunikationsdepartementet. Utredningens betänkande skall nu remissbehandlas. Jag kan därför inte nu ta ställning till om det kan föreligga behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder på detta område.

Fru talman! Jag får tacka Thomas Östros för svaret. Jag skulle vilja ställa ett par kompletterande frågor. Den första frågan är enkel. Har skatteministern läst Birger Bäckströms utredning? Om svaret på den frågan är ja är frågan om han har dragit några slutsatser. Han kan faktiskt ha dragit sådana slutsatser även om remissomgången inte är klar. Det finns speciellt stor anledning att ta del av den här utredningen, därför att jag har fått uppgift om att man på Ekofinmötet den 19 maj kommer att ta upp frågan om en studie av konsekvenserna på EU-nivå. Det är ett gammalt löfte från 1991, då beslutet om att avveckla taxfree fattades, och det har ännu inte uppfyllts. Jag har nu på förmiddagen varit i kontakt med Brenda O Brians kontor, och de hävdar mycket bestämt att åtminstone ett land, nämligen Irland, kommer att ta ett sådant initiativ på Ekofinmötet i maj. Då skulle jag vilja veta: Vad kommer skatteministern att säga och hur kommer han att reagera på detta initiativ? Min andra fråga gäller om Thomas Östros är beredd att göra någonting för att mildra de konsekvenser på sysselsättningen som blir en oundviklig följd av en avveckling av taxfree. Att just jag ställer den här frågan har naturligtvis ett visst samband med att jag kommer från Göteborg, en del av landet som är särskilt mycket berörd av just denna fråga. Jag vill mycket noga betona att vi måste diskutera detta oavsett vilken åsikt vi har i själva sakfrågan. Jag tycker själv att taxfreesystemet inte är rimligt. Däremot måste vi se över de ganska dramatiska följder på sysselsättningen som avvecklingen 1999 - nästa år - skulle kunna få om inte något annat görs. Det finns de i mina hemtrakter som säger att anledningen till det stora ointresset från Stockholm kan ha att göra med att man inte är lika berörd där. Ni uppsvenskar kommer att kunna fortsätta att åka till Åland och köpa skattebefriad sprit. Göteborgarna kommer inte att kunna göra det på Danmarksbåtarna. Jag vill inte tro att det finns något sådant samband, men snacket går så i mina hemtrakter. Jag upprepar frågan om inte skatteministern är beredd att säga någonting om nödvändigheten av att göra något som hjälper denna mycket hårt trängda näring. Den är trängd av andra saker som håller på att hända. Frågan kvarstår.
Fru talman! Johan Lönnroth och jag är överens i den grundläggande sakfrågan. Taxfree är inte ett rimligt system. Det är inte särskilt korrekt att på en inre marknad skattestimulera handel med alkohol, tobak och vissa andra varor. Vi är överens i sak i den delen. Beslutet fattades inom EU 1992. Man beslutade då om en omställningsperiod på sju och ett halvt år. Det var just på grund av att en sådan förändring medför vissa strukturella effekter. Nu närmar vi oss tillfället då taxfree skall upphävas. Att nu börja tveka och fundera över hur frågan skall kunna skjutas upp ger en tydlig signal, nämligen att det kommer inte att gå att avskaffa taxfreeförsäljningen inom den gemensamma marknaden. Samtidigt tycker både Johan Lönnroth och jag att det är ett dåligt system att ha inom en inre marknad. Johan Lönnroth undrar om jag har tagit del av Birger Bäckströms utredning. Det har jag gjort. Detta visar att man i Sverige ser allvarligt och seriöst på frågan. Man har i Sverige på eget initiativ tillsatt en utredning. Utredningen har lagt fram vissa slutsatser. De är nu ute på remiss. Det är för tidigt att säga vilken del av utredningens förslag som kan bli aktuell för beslut. Erik Åsbrink. Sverige kommer i det sammanhanget inte att ta några initiativ till att ytterligare fördröja, förskjuta eller utreda taxfreeförsäljningen. Det är däremot viktigt att vi själva för en diskussion, noggrant utvärderar Birger Bäckströms utredning och tar ställning till vilka åtgärder vi bedömer som rimliga att genomföra i Sverige. Sakfrågan är att taxfree inte är ett rimligt system. Där delar Johan Lönnroth och jag samma åsikt. Att riva upp ett system och gå över till ett annat innebär vissa strukturella konsekvenser. Är man inte beredd att ta dem, blir det svårt att framöver upphäva orimliga ordningar. Regeringen har också ett ansvar att noggrant studera hur dessa konsekvenser kan mildras.

Fru talman! Man kan filosofera över varför man inom politiken reagerar först när saker och ting närmar sig förverkligandet. Vi kan jämföra med minskandet av kostnaderna inom försvaret. Trots att besluten fattas tidigt och man vet att det blir stora konsekvenser vidtas åtgärderna för sent. Det är därför jag tycker att det är angeläget att diskussionen påbörjas nu. Det är ändå litet mer än ett år kvar till förverkligandet av beslutet - om det nu blir ett förverkligande. Transportministrarna fattade ett beslut den 17 mars om en studie av konsekvenserna på EU-nivå. Nu skall frågan tas upp på Ekofinmötet med finansministrarna. Jag beklagar att Thomas Östros inte själv kommer att vara med. Men Sverige måste reagera på de propåer som andra tar fram. Tydligen kommer åtminstone ett land att väcka ett initiativ. Då återstår frågan: Även om den svenska regeringen inte är beredd att ta något initiativ, måste väl ändå regeringen ta ställning till andras initiativ? Jag tillåter mig att tolka det så att i och med att den svenska transportministern har varit med om att fatta beslut på transportministrarnas möte, förutsätter jag att finansministern kommer att ställa sig bakom ett sådant initiativ. Rederinäringen har stora problem. I andra länder i Europa fortsätter man att utveckla olika typer av bidrags och lättnadssystem som gör det svårt för de svenska rederierna att konkurrera. Vi måste fundera över dessa frågor - oavsett vad vi tycker om det långsiktiga målet. Vi kan vara överens om att taxfreesystemet inte är rimligt. Med därmed kommer vi inte ifrån nödvändigheten av att göra någonting åt de dramatiska följderna. Det handlar om 1 700 jobb i Sverige. På EU-nivå har det talats om 50 000 arbetstillfällen. Går det att bortse från sådana konsekvenser i andra branscher som har större tyngdpunkt i maktens centrum i landet? Jag gör ett sista och tredje försök: Är inte skatteministern beredd att säga litet mer om nödvändigheten av att göra någonting åt de stora konsekvenserna för sjöfartsnäringen?

Fru talman! Jag skall gärna tala med kommunikationsministern, men jag förutsätter att också skatteministern talar med kommunikationsministern om denna gemensamma angelägenhet. I och med att kommunikationsministern uppenbarligen har varit med om att ta ett beslut om att efterfråga en sådan här studie är det lämpligt att ni talar om det, i och med att det här kommer upp på Ekofinmötet nu i maj. I frågan om Göteborg kontra Stockholm konstaterade jag att så här går snacket i mina hemtrakter. Jag drar mig inte heller för att i min egen riksdagsgrupp ibland väcka det mycket tydliga fenomenet att alla saker som händer här i Stockholm-Uppsala-trakten uppmärksammas mycket mer i detta hus och i riksmedierna. Jag kan ta exemplet med trafiköverenskommelserna och Dennispaketet här i Stockholm. Det är oändligt mycket mer uppmärksamhet kring det här i huset och i riksmedierna jämfört med motsvarande problematik som är nästan exakt densamma i Göteborg. Det är ett fenomen som jag inte på något sätt tvekar att ta upp och som innebär att intresset för olika politiska frågor växer med närheten till regeringsbyggnaderna och Riksdagshuset. Jag tror att det är ett faktum som är svårt att säga emot. Till sist förutsätter jag, som jag redan har sagt, att när det här initiativet tas på nästa Ekofinmöte intar den svenske finansministern samma kloka ståndpunkt som kollegan kommunikationsministern i mars, nämligen ställer sig bakom att man verkligen granskar den här frågan och tar initiativ för att motverka de starka negativa konsekvenserna på sysselsättningen.
Fru talman! Regeringen tar naturligtvis sjöfartspolitikens ställning på allvar och för diskussioner statsråd emellan och departement emellan. Vi har i vårpropositionen tydligt deklarerat att vi ämnar komma med förslag generellt för sjöfartspolitiken. Det är klart att också taxfreefrågan involveras i denna diskussion, inte i fråga om att sätta stopp för avvecklingen av taxfree - Johan Lönnroth och jag är överens om att det är en orimlig princip att ha på en inre marknad - men däremot i fråga om vilka åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av detta.

Fru talman! Först vill jag tacka Margot Wallström för svaret. Jag har i alla fall fått svar på några av mina frågor. Vad jag under senare år har blivit förvånad över är den åsikt som tycks finnas, nämligen att mindre sjukhus skulle vara sämre än större. Jag har också många gånger undrat vad det är som är så speciellt med Sverige eftersom vi för en sjukhuspolitik som inte andra länder för. I Sverige har vi redan nu få och stora sjukhus. Här finns det 8-13 sjukhus per miljon invånare. I Tyskland och USA, för att ta ett par exempel, finns det mer än 20 sjukhus per miljon invånare. Inte heller har man den gammalmodiga uppdelning som jag mycket har ifrågasatt, dvs. med länsdelssjukhus, länssjukhus och universitetssjukhus. I stället har man mindre och större sjukhus, beroende på hur mycket upptagningsområdet omfattar. Den utveckling som vi sett under senare år har ju ändå gjort att även mindre sjukhus fått en alltmer kvalificerad personal. Inte minst gäller det läkare och specialister. Olika undersökningsmetoder har utarbetats. Man har haft direktkontakt med det stora universitetssjukhuset, och det har fungerat alldeles utmärkt. Jag är glad över att också socialministern tycker att vi har ett föråldrat system och att vi kanske borde se över det hela, vilket jag många gånger har motionerat om. Jag undrar ändå vad som är grunden till att man ifrågasätter det här. 1994, med DRG-jämförelser beträffande sjukhus och kliniker. Där slås det fast att små sjukhus inte är dyrare än stora sjukhus. Däremot är det stora skillnader mellan olika kliniker inom ett sjukhus. Det lönar sig inte att lägga ned små sjukhus, säger fil.dr Kennet Carling, som är medförfattare till nämnda rapport. Man åstadkommer inte därigenom billigare vård. Historien visar också att om ett sjukhus läggs ned så är det borta för alltid. Socialministern säger nu att meningen inte är att sjukhus skall läggas ned, utan att verksamheten skall förändras. Då läser jag mellan raderna och hör mellan orden att det skall bli en annan sorts verksamhet. Det är bra, inte minst för både personalen och invånarna. Men den sortens akutsjukvård kanske inte sköts där. Då blir det ändå inte samma trygghet som den jag avser för ett akut omhändertagande, en hjärtinfarkt eller vad det vara månde. Människor känner trygghet, även om ingenting händer, just i närheten till vård. Fru talman! När någon vårdas på sjukhus och man inte vet om det finns resurser i form av narkospersonal dygnet runt osv. måste det också för planerade operationer till en ordentlig bas inom jourorganisationen ifall någonting skulle hända, t.ex. om den opererade patienten skulle behöva omopereras. Annars finns ju risk att de mindre akutsjukhusen på grund av bristande trygghet tvingas se att patienterna i alla fall åker till ett ställe längre bort och blir opererade, eftersom en patient nu får välja själv.

Fru talman! Jag kan ge Chatrine Pålsson rätt i att den svenska vårddebatten alltför mycket präglas av storstadsperspektiv. Och jag håller med statsrådet om att kraven på strukturförändringar inte är överraskande modenycker. Men förändringarna av sjukhusstrukturer, så att man lägger ned små sjukhus och premierar stora, är en verklighet som har mycket litet med ekonomi och tekniska förutsättningar att göra. Samtidigt måste vi balansera så att vi inte idylliserar. Fru talman! Sverige har, som har sagts här, internationellt sett mycket stora sjukhus. 40 % har mer än 300 vårdplatser, medan det i USA och Kanada är runt 15 % av sjukhusen som har mer än 300 platser. Redan i den grå forntiden när jag gick min utbildning framhöll insiktsfulla läkare och administratörer att det inte fanns något som talade för att sjukhus med mer än 200-300 platser var effektivare eller bättre. Men i Sverige har vi ju älskat stordrift och fortsatt att planera vården utifrån att stordrift är bra på något inneboende sätt, att det är kostnadseffektivt och bra för kvaliteten. Men det har aldrig funnits vetenskapligt stöd för att den inställningen är riktig. Och det finns det inte nu heller. Det har inte ändrat sig på den här tiden. En litteraturgenomgång 1995 av svenskt och internationellt material visade att det inte fanns några vetenskapliga belägg för att stora sjukhus skulle producera sjukvård till lägre kostnader eller med bättre behandlingsresultat. En studie visade att upp till 200 sängplatser gav stordriftsfördelar, men över den gränsen fanns det nackdelar som dominerade. Länssjukhusen i Sverige har i genomsnitt 460 vårdplatser och regionsjukhusen 936. Det har inte heller kunnat visas några positiva effekter av samordning av flera sjukhus. Det visar egentligen problemen med Sahlgrenska universitetssjukhuset väldigt tydligt. Vid en aktuell genomgång av 28 svenska sjukhus finner man precis samma sak. Produktiviteten är inte bättre på de stora. Även professor Johan Calltorp vid Nordiska hälsovårdshögskolan konstaterar att det inte finns något som talar för att storskalighet lönar sig annat än vid lågfrekventa sällsynta sjukdomar och operationer. Men han sträcker sig litet längre och tycker att man nog kan få ut optimalt resultat av upp till 400 platser, men över 600 är besvären mycket stora. Sedan måste man också väga stordriftsfördelar där det finns sådana mot kostnader i form av transporter och sämre tillgänglighet. För äldre är ju en god bassjukvård på nära håll oerhört väsentlig. Möjligheten att få besök av anhöriga, mer känd miljö och sådant väger tungt. Det finns alltså ett humanitärt värde i nära vård. Fru talman! Eftersom kvaliteten är hög vid små sjukhus då det gäller vanligt förekommande åkommor borde staten kraftfullare göra klart för huvudmännen att hälso och sjukvårdslagens tal om vård på lika villkor också innebär att värdet av närhet och tillgänglighet måste beaktas mer än man har gjort nu. Jag kan exemplifiera med det nedläggningshotade Bollnäs sjukhus, som hade landets bästa hjärtsjukvård i Socialstyrelsens värderingar. Detta bör kunna göras med stor kraft eftersom man inte kan påvisa några ekonomiska fördelar med en nedläggning av småsjukhusen. Nu leder ofta ett nedläggningshot som man håller svävande ovanför sjukhusen till att vården försämras. Kvaliteten sjunker. Ingen vill komma dit när man inte vet hur det skall bli. Fru talman! Som statsrådet säger måste vi se mer till förändringen av verksamheten vid de små sjukhusen än till nedläggningar. Det finns förvisso skäl att koncentrera viss vård till specialiserade centrum. Diagnoserna kan vara sällsynta. Det kräver läkare med speciell skicklighet, stora läkarlag, dyrbar utrustning eller nattöppen kirurgakut. Men de flesta vanliga diagnoser faller ju inte inom de här kriterierna. Ändå fortsätter huvudmännen med nedläggningar och samordningar som saknar stöd i tillgänglig forskning. Uppenbart är nöjet att utvidga länssjukhuset till ett litet universitetssjukhus en starkare drivkraft än att äldre får vård på ett effektivt, billigt och kvalitativt högtstående sätt vid ett litet sjukhus på hemorten. Här bör regeringen ta ett större ansvar för sjukvårdsstrukturen.
Fru talman! Socialministern! Jag delar Chatrine Pålssons oro när det gäller de nedläggningar som sker och planeras att ske av verksamhet på många av landets mindre sjukhus. Det är en oro som vi förmodligen delar med flera hundratusen människor i Sverige som ser den nära sjukvården, främst akutsjukvården, försvinna. Det här tog vi upp i en av våra första motioner i riksdagen, för nedläggningen av små sjukhus och deras verksamhet började ju redan på det tidiga I motionen som vi då skrev tog vi också upp att meningarna går isär när det gäller småsjukhus. Det finns de som har hävdat att små sjukhus är farliga. Andra hävdar att det lilla välskötta akutsjukhuset står sig väl i jämförelse med de större. Jag är övertygad om att det är så. Det viktiga är ju att man gör en bedömning av hur man jobbar på sjukhuset, hur arbetsteamen fungerar och hur kvalificerad personalen är. Vi anser att många av de små väl fungerande sjukhusen måste få en möjlighet att överleva. Det är också något som människorna efterfrågar. När jag tittar på mitt eget län, Gävleborgs län, ser jag att man i samtliga städer har gått man ur huse och demonstrerat för att få behålla den trygghet som de lokala sjukhusen ger. Jag känner att det här i mycket har blivit en ekonomisk fråga. De här förändringarna har ju kommit samtidigt med de ekonomiska åtstramningarna. Även om regeringen tillskjuter de s.k. Perssonpengarna är gapet väldigt stort till de ekonomiska förändringar som har skett. De förändringarna har gjort att vårt landsting har 600 miljoner mindre att arbeta med. De nya Perssonpengarna ger 46 miljoner i tillskott. Man ser spännvidden där. Jag anser att mycket av förändringarna har skett just av de här orsakerna. I diskussionen har man många gånger mer pratat ekonomi än om kvalitet. Jag skulle vilja fråga ministern: Upplever ministern att politikerna, även på riksplanet, är lyhörda för de åsikter som svenska folket har när man slåss för att bevara den nära sjukvården? Jag tänker främst på de små sjukhusen.

Fru talman! Självklart går det att räkna på olika sätt. Men jag tror inte att förändringarna ligger däri. Man försöker ändå presentera statistik som är jämförbar. Jag skall börja med det socialminister slutade med. Nivån på sjukvården är en viktig fråga. Skall där finnas alla sorters specialister, blir det knappast fråga om ett sjukhus i landet. Alla superspecialister finns inte överallt. Vi kan naturligtvis börja diskutera sjukhusen i Oskarshamn, Bollnäs, Härnösand, Eksjö och Ystad. Där är litet olika förutsättningar. Vi måste kunna bestämma vad som är bassjukvård. Jag tycker inte heller att alla superspecialiseringar skall finnas på alla sjukhus. Vi måste alla vara ärliga och säga att tillgång till narkospersonal hela dygnet är nödvändigt på ett akutsjukhus. Jag är övertygad om att om mindre sjukhus skall bevaras - även med strukturförändringar - och de skall bli attraktiva för den färdigspecialiserade läkaren, kan vi inte skapa B-sjukhus. De dör sotdöden. Sjukhusen måste stängas för att där inte finns medarbetare. Det finns många exempel på detta. På grund av trenden att det har varit finare att vara på större sjukhus, har det även inom läkarutbildningen satts som en merit att vara på vissa nivåer på sjukhusen för sin utbildning. Om ett visst sjukhus är på väg in i graven söker man sig inte dit. Även nu finns det många läkare som på grund av rädsla har sökt sig från de mindre sjukhusen. Akutsjukhuset är viktigt även för dem som vårdas hemma. Svårt sjuka människor som väljer att få vård hemma behöver vara nära sjukhuset för att våga vara hemma. Det behövs om det skulle tillstöta något som de inte skulle klara av. Precis som Thomas Julin sade är det viktigt att tillmötesgå människors önskemål. För rätt många år sedan hade vi en BB-debatt i landet som jag var engagerad i. Allt kan specialiseras så att snart ingenting är normalt. Det är så mycket som kan hända. Vi politiker - vilken nivå vi än sitter på - måste företräda människors vilja. Vi är ju faktiskt medborgarnas företrädare. Vi på statlig nivå och regeringsnivå - jag som riksdagsledamot eller socialminister Margot Wallström - kan inte lämna över allt och säga att vi inte har med detta att göra. Det vi säger till landstingspolitiker, kommunföreträdare och medborgarna är attitydmässigt viktigt. Det är därför jag har tagit upp frågan ett antal gånger, väl medveten om att landstingen själva fattar beslut. Hur vi går ut med budskapet är viktigt attitydmässigt. Det är inte länge sedan jag hörde en politisk företrädare säga att det finns 30 akutsjukhus för många i landet. När jag frågade vederbörande i debatten vilka som skulle bort, kunde han naturligtvis inte svara på det. Sådana signaler bäddar inte för väl fungerande akutsjukhus.
Fru talman! Det är en svår fråga. Därför är jag ledsen att regeringen litet grand har abdikerat från ansvaret för sjukvården. Omsorgen över landstingshuvudmännens självbestämmande hotar att gå ut över de enskilda patienterna. Det är svårt att veta vad man lägger in i värdeladdade ord som akutsjukvård. Jag håller med statsrådet att om det görs reklam för akutsjukvård måste den vården också finnas. Det får inte vara falska annonser över det hela. Problemen med landstingen är att de inte förmår att göra avvägningen mellan den goda bassjukvården för de flesta, behandlingen av sällandiagnoser och koncentrerad akutsjukvård. Man älskar att ta över högspecialiserad verksamhet från regionsjukhusen. På det sättet blir det inte bra skött och underlag rycks undan för regionsjukhusen. Patienten måste resa. På det sättet har det blivit en gökunge i varje landsting som tränger ut den goda, nära bassjukvården men som också tar resurser från den högspecialiserade vården. Det finns ingen anledning att ha 22-23 njurstenskrossar i Sverige när det kan räcka med 6-7. Patienten måste ändå resa. Nu bygger varje landsting upp var och en för sig i stället för att samarbeta eller låta regionsjukhusen sköta det hela. Det finns flera sådana exempel på det. Länssjukhusen blir någon form av ryttarstaty av det kraftfulla landstingsrådet. Vi har inte råd med det. Det måste finnas ett övergripande ansvar för strukturerna. De är så komplicerade. Det är så lätt att det går snett. Det är lätt att slå mynt av akutsjukvård. Sedan visar det sig vid akutbesök under natten att det inte finns fullgoda vårdmöjligheter. Det måste bort. Det som verkligen skall vara bassjukvård måste läggas ut nära människor. En hustru till en sjuk gammal man har ofta inte körkort, och hon kan inte åka sju mil till ett sjukhus och hälsa på. För henne är det viktigt att sjukhuset finns på några kilometers håll. Det är en avvägning som i större utsträckning skall göras av staten.
Fru talman! Jag tycker att riksdagen och regeringen har ett stort ansvar, socialministern. Vi har ändrat de ekonomiska förutsättningarna för landstingen. Det har talats en del om de medicinska framstegen. De medicinska framstegen gör att mycket verksamhet kan flyttas ut till primärvården. Det är riktigt och bra. Samtidigt har de medicinska framstegen medfört att de små sjukhusen kan klara av sådant som tidigare bara kunde göras på de stora sjukhusen. Det finns många exempel på det. De små sjukhusen har möjligheten att remittera patienterna till rätt vårdnivå. Så har man alltid arbetat. Det är viktigt att vi tittar på förutsättningar för den ekonomiska delen. Jag har tydligt upplevt i mitt län att ekonomin har styrt sjukvården och många bra verksamheter har tagits bort.